Fru talman! I anslutning till de tre senaste inläggen vill jag försäkra att regeringen är inställd på att med alla medel undanröja de missförhållanden som råder i Vietnam både när det gäller arbetskraftens levnadsvillkor och när det gäller hushållningen med råvarorna. Vi kommer naturligtvis att ta upp denna fråga i anslutning till de förhandlingar om ett nytt avtal som kommer att ske senare under våren. Men i valet mellan morot och piska förefaller det mig som om moroten är den värdefullaste, och det tycker jag inte skall vara störande för svensk biståndsvilja.
Fru talman! Innebär det som utrikesministern nu sade att godtagbara arbetsförhållanden för de anställda kommer att bli ett villkor för fortsatt svensk finansiell medverkan i Bai Bang och Vinh Phu?
Fru talman! Om man inte skapar bättre levnadsbetingelser och om man inte vårdar sina naturresurser, då blir hela Bai Bang ett stort misslyckande. Bai Bang ligger f. n. inte på mer än en tredjedel av sin tekniska kapacitet. Det kan ge Vietnam väldigt mycket, och det kan ge de människor som arbetar där eller sysslar med tillförsel av råvara en väsentligt höjd levnadsstandard. Detta är ytterligt noggrant framhållet för de vietnamesiska ledare som jag har träffat, från premiärministern och till dem som arbetar i Bai Bang eller i skogen.
Fru talman! Frågan kvarstår: Kommer Sverige att ställa drägliga levnadsförhållanden för de anställda som villkor för fortsatt svensk medverkan i projektet?
Fru talman! Det är svårt att förstå hur ett svar som det jag nu har gett kan ge anledning till tvekan.

Annars blir det svenska kapital som där är nedlagt inte använt på ett meningsfullt sätt.
Fru talman! Även om det sista beskedet kanske inte heller var alldeles spikrakt, tillåter jag mig att göra den tolkningen att det innebär att drägliga levnadsförhållanden för de anställda kommer att ställas som villkor för fortsatt svensk medverkan vid de förhandlingar som kommer att föras inför det nya avtalet och att det alltså inte blir något nytt avtal om inte Sverige får garantier för att de missförhållanden som har påpekats i rapporten undanröjs. Om detta är fallet, och om min tolkning är riktig, vill jag konstatera att detta är ett mycket positivt konkret resultat av den debatt som vi har fört här de senaste två timmarna.

Fru talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig följande: 1. Delar regeringen de i interpellationen anförda synpunkterna om en ökad ansvarighet för aktieägarna, speciellt för innehavarna av större aktieposter? 2. Avser justitieministern att ta initiativ för att förbereda en ändring av lagstiftningen i denna riktning? Den personliga ansvarsfriheten för delägarna i ett aktiebolag är helt grundläggande i aktiebolagsrätten. Självfallet kan denna princip diskuteras, och onekligen kan den i vissa sammanhang vara förenad med olägenheter för olika intressenter i ett aktiebolag. Aktiebolaget är emellertid en företagsform som förekommer i de flesta industriländer. Denna företagsform har visat sig ändamålsenlig när det gäller att driva konkurrenskraftig verksamhet. Särskilt gäller det inom kapitalkrävande grenar av näringslivet. Varje väsentlig inskränkning i de grundläggande aktiebolagsrättsliga principerna kan medföra att svenska aktiebolag får ett försämrat läge jämfört med utländska företag. Redan av detta skäl kan det inte komma i fråga att vidta några mera genomgripande ändringar av principen om delägarnas ansvarsfrihet. Denna princip är emellertid inte undantagslös. I både lagstiftning och rättspraxis har vissa avsteg gjorts, vilka ibland kallas ansvarsgenombrott. Det kan finnas skäl att göra fler avsteg från principen än de som nu finns. Det är således allmänt känt att aktiebolagsformen under senare tid allt oftare utnyttjas i samband med ekonomisk brottslighet. Ett viktigt skäl till detta är delägarnas ansvarsfrihet vad beträffar bolagets skulder. Rättsläget när det gäller ansvarsgenombrott är inte heller helt klart i alla hänseenden. Mot den bakgrunden har regeringen nyligen beslutat tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté som skall kartlägga i vilka fall det kan finnas behov av regler om ansvarsgenombrott. Kommittén skall också föreslå lämpliga regler och ange konsekvenserna av dessa. Utredningsarbetet bör vara avslutat före utgången av år 1986. Mitt svar till Carl-Henrik Hermansson är alltså att regeringen har funnit skäl föreligga för en utredning om delägarnas ansvar i aktiebolag samt att en kommitté har tillkallats för att utreda frågan. I direktiven anges emellertid att utgångspunkten för kommittén bör vara att man inte genom en uppluckring av ansvarsfrihet skall hämma eller försvåra seriös näringsverksamhet. Regler om ansvarsgenombrott bör i första hand ta sikte på fall där det står klart att samhällets och andra borgenärers intressen illojalt har åsidosatts. I sin interpellation har Carl-Henrik Hermansson nämnt olika omständigheter —t.ex. röstskillnader mellan aktier —som enligt hans uppfattning har lett till en negativ utveckling inom aktiebolagsväsendet. Med anknytning till de omständigheter som Carl-Henrik Hermansson har nämnt vill jag peka på några ytterligare initiativ från regeringen i fråga om aktiebolagen. o Under år 1984 har regeringen tillkallat en kommitté — röstvärdeskommittén — för att utreda frågan om röstvärdet för aktier. Utredningsarbetet bör vara avslutat före utgången av år 1985. Oo Inom finansdepartementet förbereds nu en ny lagstiftning med förbud mot s.k. insider-handel i vissa fall. Det är alltså fråga om regler som skall motverka att personer med nära anknytning till ett aktiebolag missbrukar förtrolig information om bolagets förhållanden genom privata aktietransaktioner. En proposition i ämnet beräknas kunna föreläggas riksdagen i vår. Oo Inom industridepartementet pågår en översyn av vissa delar av lagstiftningen om utländska förvärv av svenska företag. o Ett alltmer institutionaliserat och organiserat ägande har ökat riskerna i näringslivet för minskad flexibilitet och bristande förmåga till anpassning till nya förhållanden i omvärlden. Vidare har det korsvisa ägandet — dvs. att företagen blir ömsesidiga ägare av varandra — ökat under senare år. Industriministern har därför för avsikt att föreslå regeringen att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda ägaroch inflytandefrågor i näringslivet. Avslutningsvis vill jag säga att regeringen noggrant följer utvecklingen på bolagsrättens område. Jag är övertygad om att de åtgärder från regeringens sida som jag här har redovisat kommer att på ett verksamt sätt motverka olika olägenheter som kan vara förenade med aktiebolagsformen.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, även om jag är osäker om hur pass positivt det är när det gäller den huvudfråga jag ställt, alltså om det inte är rimligt med en ökad ansvarighet vid konkurser etc. för innehavarna av större aktieposter i ett aktiebolag. Bakgrunden är den förändring som skett beträffande många aktiebolag under de senaste hundra åren. Aktiebolagsformen har blivit mera allmän, blivit den dominerande företagsformen inom viktiga näringar, men samtidigt har den i avgörande stycken förändrats. Jag får intrycket av svaret på min interpellation att justitieministern och hans medhjälpare inte förmår eller inte vill se hela vidden av denna förändring. I traditionell borgerlig teori om aktiebolagsväsendet brukar man framhäva tre omständigheter som dettas fördelar: andelskaraktären, majoritetsprinci pen som möjliggör fri aktieomsättning samt den begränsade ansvarsfriheten. Dessa tre huvudprinciper ligger även till grund för den lagstiftning som reglerar aktiebolagens verksamhet.

Jag vill däremot ifrågasätta om den är riktig i de stora aktiebolag som i dag är dominerande inom det s.k. privata näringslivet. Det har nämligen skett grundläggande förändringar inom aktiebolagsväsendet som kräver en förändring också av lagstiftningen. Vilka är då dessa ekonomiska förändringar? Processen av koncentration och centralisation inom näringslivet har fortgått allt snabbare. Särskilt de stora transnationella företagen har ökat sin maktställning. Även om antalet aktieägare under en tid ökat genom den propaganda som gjorts för denna ägandeform, har det i många företag skett en ökad koncentration av ägandet till de avgörande aktieposterna. Ju flera aktieägare det finns i ett bolag, desto mindre andel av aktierna behöver den stora aktieägaren ha för att behärska bolagsstämmorna. Uppgifterna från de stora börsnoterade bolagen visar också att i många fall en, två eller möjligen tre aktieägare innehar röstmajoritet på stämmorna. Nya former som bidragit till denna koncentration är dens.k. institutionaliseringen av aktieägandet, dvs. att allt större del av aktiestocken i de stora bolagen ägs av olika institutioner såsom stiftelser, försäkringsbolag, finansbolag eller näringsdrivande bolag. En allt mindre del av aktiestocken ägs av personer, och en del experter räknar med att det personliga aktieägandet kommer att minska ännu mer. En speciell form av denna process är det s.k. korsvisa ägandet, som innebär att olika bolag ömsesidigt äger stora aktieposter hos varandra. Detta är en annan verklighet än den som aktiebolagslagen, även den senaste från 1975, förutsätter. Hela grundtanken om den personliga ansvarsfriheten förutsätter att personer — ännu mera bestämt: många personer — är de ägande och bestämmande inom aktiebolaget. När institutioner trätt i personernas ställe eller när en person eller en institution är den helt bestämmande, kommer ju frågan om ansvarsfriheten i ett annat läge. Det finns två förhållanden som här särskilt måste observeras. Det ena gäller förhållandet mellan den dominerande aktieägaren och de övriga aktieägarna. Ägarna av stora och dominerande aktieposter i ett företag har en helt annan ställning än de små aktieägarna. De har i allmänhet en helt annan insyn i företagets utveckling och framtidsutsikter. Vid en eventuell krissituation för företaget har de större möjligheter att gardera sig genom olika operationer. De kan exempelvis i god tid sälja sitt aktieinnehav i ett konkurshotat bolag. De kan förbereda övertagandet av vissa delar av en krisdrabbad koncern och därmed skaffa sig fördelar jämfört med de små aktieägarna. Denna annorlunda ställning gör det rimligt med en högre grad av ansvar. Det andra gäller förhållandet mellan aktieägarna, särskilt de dominerande ägargrupperna, och de anställda. Vid ett fallissemang och en företagsnedläggning förlorar en del aktieägare möjligen sina satsade andelar, delvis eller helt. De dominerande aktieägarna kan i många fall genom olika operationer bevara hela eller delar av sitt kapital. De anställda däremot, som kanske ägnat hela sitt arbetsliv åt slit för företaget i fråga, ställs inför den kanske omöjliga uppgiften att få ett nytt jobb på en arbetsmarknad med hög permanent arbetslöshet. De har kanske kommit upp i åldrarna, och alla chanser till ny anställning är borta. Det jag nu sagt är ju inga hypoteser utan en beskrivning av den verklighet som vi lever i. I min interpellation har jag som illustration tagit med ett uttalande av Sjöfolksförbundets ordförande, när fackens förhandlingar med Salénkoncernens konkursförvaltare nyligen inleddes. Jag vill upprepa vad han säger: ”De stora förlorarna i Salénkonkursen är skattebetalarna, några banker och sjöfolket. — — — För de anställda är läget katastrofalt. Många av de 425 sjöfolksanslutna är äldre. Vad finns det för jobb åt en 55-årig matros på en arbetsmarknad med 12-13 procents arbetslöshet? — — — Familjen Salén klarade sig ur den här konkursen tack vare att de kunde skilja ut sitt bolag Salenia, huvudägaren i Saléninvest, som är koncernens moderbolag. Därför kan de nu gå in och plocka bitar ur konkursboet.” Denna konkurs berör ca 200 bolag, varav en stor deli utlandet. Och knappt hade nyhetsmedia hunnit meddela om Saléns konkurs förrän i nästa TV-sändning meddelades att ett nytt bolag bildats för den tyngsta verksamhetsgrenen, kylfartygen. Menar justitieministern att detta är en verklighet som motsvaras av gällande aktiebolagslag? Enligt min mening spelar de stora aktiebolagen numera en så viktig samhällelig roll att deras ägare, särskilt då de stora aktieägare som kontrollerar företaget, måste ta ett större ansvar för företagets anställda än som motsvaras enbart av det insatta aktiekapitalet. Det kan inte accepteras att de anställda arbetarnas och tjänstemännens intressen åsidosätts, som oftast sker vid företagsnedläggningar.

Hans avgörande argument är att svenska aktiebolag då skulle få ett försämrat läge jämfört med utländska företag. Det är ett egendomligt argument för att komma från en regering vars verksamhet borde bygga på det socialdemokratiska partiets program. Om man hårdrar det betyder det att varje reformverksamhet som inkräktar på kapitalets makt i Sverige är omöjlig så länge den inte samtidigt drivs i alla länder med kapitalistiskt produktionssätt. Jag hoppas justitieministern inte menar så. Vissa avsteg kan enligt justitieministerns mening göras från principen om aktieägarnas ansvarsfrihet. Det är det som brukar kallas ansvarseller ansvarighetsgenombrott. Regeringen har nyligen tillkallat en parlamentariskt sammansatt kommitté för att bättre klarlägga i vilka fall det kan finnas behov av regler för sådana ansvarsgenombrott, där alltså aktieägarna skall vara skyldiga att ta ett större ansvar än vad som enbart gäller deras direkta insats i form av aktieinnehav. Jag är osäker om hur långt detta betraktelsesätt för.

Hur ser justitieministern på sådana fall som nämns i den citerade kommentaren och på hela frågan om följderna av det alltmera koncentrerade och institutionaliserade ägandet? För mig förefaller det klart, om jag får sammanfatta min ståndpunkt, att en anpassning snabbt måste ske av aktiebolagslagen till den faktiska nutida verkligheten och att ett nödvändigt led därvid är ett ökat ansvar för innehavarna av större aktieposter.

Fru talman! Till Carl-Henrik Hermanssons i långa stycken mycket intressanta inlägg vill jag bara knyta några ytterligare reflexioner. Till att börja med vill jag erinra om att jag i mitt svar sade att principen för aktiebolagsformen — den personliga ansvarsfriheten — förvisso kan diskuteras. Jag vitsordade verkligen också att här kan föreligga problem. Olof Lagercrantz har i sin bok ”Min första krets” riktat ett våldsamt angrepp mot det moderna aktiebolaget, som är en 1800-talsuppfinning. Olof Lagercrantz säger: ”Med aktiebolaget tog samhällena ett väldigt steg mot anonymiteten.” Han fortsätter: ”Aktiebolagslagen var den perfekta dödsfällan för vår civilisation ty med den hade en mekanism introducerats som inte blott lyfte ansvaret från enskildas skuldror utan som styrde sig själv utan ingripande av enskildas vilja. Den var en perfekt kvarn för att mala undergång åt släktet.” Det är naturligtvis våldsamma överord. Jag ser betydligt mera nyanserat och även mindre kritiskt på aktiebolagsformen än vad diktaren och, tror jag, även Carl-Henrik Hermansson gör. Det måste ändå erkännas att förvaltningen av den övervägande delen av näringslivet, som ju skett i aktiebolagsform, på det hela taget har fungerat väl. Aktiebolagsformen har därmed haft stor betydelse för vårt lands utveckling. Å andra sidan är det tydligt att en del av ansvarstagandet för och solidariteten med företaget, dess anställda och andra intressenter i dag har förbytts i en strävan mot snabba förtjänster för kapitalägaren personligen. De snabba klippen låter sig ofta inte förenas med t.ex. rimliga sociala Nr 72 hänsyn. Vidare sker — jag tycker att Carl-Henrik Hermansson utvecklade det Måndagen den resonemanget bra — en koncentration av ägande och inflytande. Det går mot 4 februari 1985 en ökad komplexitet i ägarformer och ägarstrukturer. Dessutom sker det en snabb och omfattande tillväxt i enskilda företag, både av kapitalet och av Om ökat ansvar för företagen sök sådana. ÅR SN å ägare av större De här företeelserna förtjänar naturligtvis uppmärksamhet, bl.a. ur de aktieposter aspekter som Carl-Henrik Hermansson belyser i sin interpellation och i sitt inlägg här. Jag har i mitt svar redovisat en rad initiativ som regeringen har tagit för att möta de problem som vi står inför. Ytterst gäller det i vissa fall den ekonomiska brottsligheten. Carl-Henrik Hermansson efterlyser fler initiativ — jag uppfattar att det är innebörden av hans inlägg — och då vill jag framhålla två saker. 1. Det är alltid lätt — och ger ofta applåder — att kräva lagstiftning när det gäller att komma till rätta med olika problem. Det är bara det att lagstiftning ofta visar sig vara verkningslös när man kommer till den praktiska tillämpningen, och det gäller enligt min mening också aktiebolagslagen. Jag har svårt att se vad det är i det som Carl-Henrik Hermansson säger som skulle kunna ligga till grund för en i praktiken fungerande lagstiftning. Det lagstiftningsprogram som innefattas i de initiativ som regeringen har tagit är realistiskt. Vad som därutöver kan uppnås upplever jag, i varje fall i dag, som mycket vagt i konturerna. Låt oss i stället avbida de djupare analyser som kommer att göras i de utredningar som industriministern har aviserat när det gäller ägarformer och ägarkonstellationer. 2. Vid sidan av lagstiftning är det naturligtvis de ekonomisk-politiska åtgärderna som har en reell möjlighet att motverka missbruk och missförhållanden. Socialdemokratin arbetar här uthålligt och målmedvetet i det syftet. Jag vill i sammanhanget peka på skattelagsstiftningen, som i hög grad främjar att kapitalet stannar i aktiebolagen, till ftomma för deras framtida utveckling. Jag vill vidare peka på det stora antal olika fonder som byggs upp som en följd av statsmakternas beslut. Under 1984 stannade hälften av företagens redovisade vinster — det gäller alltså de redovisade vinsterna — i sådana fonder eller drogs in till samhället i form av skatt. Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag säga: Jag delar Carl-Henrik Hermanssons kritiska syn på åtskilliga punkter, låt vara att jag inte håller med honom om allt. Det är viktiga frågor som tas upp i interpellationen. Regeringen har tagit en hel del initiativ som är av betydelse i sammanhanget, och regeringen avser att också i fortsättningen följa dessa frågor med stor uppmärksamhet.
Fru talman! Jag är rädd för att de utredningar som redan är tillsatta eller som aviseras i interpellationssvaret inte kommer att tillföra vår kunskap särskilt mycket nytt om dessa förhållanden.

Inte heller jag inbillar mig att det avgörande för att förändra samhället är att förändra lagarna. Men det är rimligt att lagarna — i det här fallet aktiebolagslagen — anpassas till de ekonomiska och sociala förändringar som redan har ägt rum. Det har skett så stora ekonomiska förändringar att aktiebolagslagen och dess bestämmelser enligt min mening inte längre uttrycker de reella förhållandena inom det privata näringslivet, och lagen svarar inte heller mot de krav på demokrati som ställs från en majoritet av svenska folket.

Fru talman! Låt oss ändå, Carl-Henrik Hermansson, avbida de analyser som förestår i de aktuella utredningarna. I vart fall lär vi väl inte — åtminstone tror inte jag det — kunna åstadkomma någon revolution tillsammans här i dag.
Fru talman! Nej, det kan vi förmodligen inte, även om det är frestande. Men jag tror att justitieministern och regeringen måste visa större handlingsberedskap på detta område. Det är bra att utreda maktförhållandena — det har jag själv krävt i ett par år i riksdagsmotioner, och jag hoppas nu att en sådan genomgång skall bli verklighet — men det gäller också att förändra verkligheten. Och det gäller att anpassa lagstiftningen till den verklighet som redan har förändrats i så utomordentligt hög grad. Annars är faran att lagstiftningen blir ett hinder för den fortsatta anpassningen. Jag menar att utvecklingen redan har gått så långt att viktiga delar av aktiebolagslagen inte längre överensstämmer med den faktiska verkligheten. Det måste man göra någonting åt.

Fru talman!

Beslut om nedläggning av en skola fattas av kommun och länsskolnämnd. Jag är därför inte beredd att uttala mig om det enskilda fall som är bakgrund till Jörn Svenssons interpellation, utan jag begränsar mig till att lämna vissa generella synpunkter. Under resten av 1980-talet och sannolikt under hela 1990-talet kommer elevunderlaget i grundskolan att minska kraftigt. Enligt prognoser från statistiska centralbyrån kommer minskningen att bli 136 000 elever fram till sekelskiftet, vilket motsvarar ca 14 96 av antalet elever. Detta kommer att utsätta grundskolan för kraftiga påfrestningar. Bl. a. kommer åtskilliga skolor att behöva läggas ned. När det gäller beslut i det enskilda fallet om en skola skall läggas ned är det självfallet nödvändigt att det grundas på noggranna analyser, där också andra alternativ än nedläggning övervägs. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till konsekvenser av en nedläggning, bl.a. när det gäller skolskjutsar. Denna typ av bedömningar måste i första hand göras på kommunal nivå. Jag ser det således inte som lämpligt och knappast heller praktiskt möjligt att riksdag eller regering utfärdar detaljerade riktlinjer för kommunernas beslut i dessa frågor. Jag vill nämna att Svenska kommunförbundet nyligen redovisat ett material i denna fråga. Vidare skall skolöverstyrelsen under våren presentera en närmare analys av konsekvenserna av det minskade elevunderlaget. Denna analys kan eventuellt ge underlag för vissa allmänt hållna riktlinjer. Jag räknar med att regeringen senare skall kunna återkomma till riksdagen i denna fråga.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Naturligtvis har jag all förståelse för att Bengt Göransson inte kan gå in på det enskilda fallet. Det skulle inte vara grannlaga, med tanke på att det kommunala nedläggningsbeslutet på grund av flera överklaganden nu övervägs i kammarrätten. Att jag i min interpellation har beskrivit stadsdelen Rosengård och Värner Rydén-skolan beror på att de erbjuder ett så slående exempel på en rad principiellt viktiga samhällsfrågor. I skarpaste relief visas här hur de konkreta problem ser ut som statsrådet generellt berört i sitt svar. Dessutom visar fallet på en utomordentligt bred och intressant problematik av kulturell, social, bostadsoch planpolitisk natur. Därför har jag menat att det är värdefullt att ventilera dessa ting på ett principiellt plan i Sveriges riksdag. Innan jag går vidare in på denna problematik vill jag göra en liten notering till vad statsrådet anfört om minskningen av grundskolans underlag. I denna del av svaret går han nämligen i någon mån runt den fråga han har fått. Han refererar rent allmänt till minskningen av grundskolans elevunderlag framöver. Ingen bestrider naturligtvis att denna utveckling kommer att medföra nedläggningar av skolor. Men vad det här gäller är en annan typ av fråga. Här finns ett högstadium, som har ett eget underlag för sin existens. Men likväl insisteras det på nedläggning, därför att det finns ett annat högstadium i en annan stadsdel, där underlaget sviktar. Det är denna manipulering med underlag och nedläggningsbeslut som är så egendomlig. Frågan gäller inte om man skall lägga ned där det är nödvändigt, utan om man skall lägga ned där det inte är nödvändigt. Den typen av situationer vore det intressant om Bengt Göransson ville kommentera. Just detta förfaringssätt skall ses mot den allmänna bakgrund som utgör ett så lärorikt exempel på en högstadieskolas mångsidiga betydelse för en stadsdel av Rosengårds typ. Rosengård i Malmö står ju inte enbart för sig självt — det är representativt för andra områden och situationer, som man kommer att möta i våra större städer. Därför är dess bakgrund och utveckling rikspolitiskt relevant. Jag skall gärna erkänna att problemet ligger mig personligen speciellt om hjärtat. Som gammal f.d. rosengårdsbo upplevde jag början av detta problems utveckling. Rosengård framstod på den tiden som den utpräglade produkten av Malmös bostadspolitiska segregering. Det var segregering inte bara från andra stadsdelar utan också inom stadsdelen; ett stort motorvägsdike skilde insatslägenheterna från de kommunala hyreslägenheterna. Där var låginkomsttagarna, de arbetslösa och invandrarna överrepresenterade. Där rådde översjuklighet och sociala problem. Och alla vi som bodde där fick uppleva hur barn fick tillbringa sina första skolår i oändamålsenliga källarlokaler, hur de inte fick lagad mat under skoldagen, hur hundra barn fick samsas om två gungor och en sandlåda på en gård mellan två höghus, platt och blottad på alla estetiska inslag. Och vi fick höra hur de som ansåg sig höra till de bättre kallade vår stadsdel för ”Pakistan” — en illustration till den malmöitiska högerborgerlighetens inställning, när den tar av sig masken. Men det fascinerande med allt detta var den utveckling som sedan ägde rum. Människorna nöjde sig inte med att säga: Fy vad här är fult och trist, vad dåligt allt fungerar, vad mycket elände man ser — låt oss komma härifrån. I stället växte det fram något nytt: en känsla av egen identitet, av samhörighet och av gemensam stolthet. Detta är vår stadsdel, sade man, ur dess förutsättningar skall vi skapa något som både får betydelse för oss själva och som kan ge impulser åt samhället i övrigt. Det var den nya Rosengårdsandan. Och ur den växte ett socialt och kulturellt medvetande, en solidaritet mellan svenskar och invandrare, ett livaktigt föreningsliv och en stark hyresgäströrelse med tjugotalet kontaktkommittéer, som f.ö. har spelat en viktig roll i striden om skolan. I detta område med 75 96 invandrarbarn gavs möjligheter till en starkare solidaritet och identitet än i områden där invandrarna utgör en till nöds tolererad minoritet. Och för barnen och ungdomarna med svensk bakgrund gavs chansen att växa upp och genom skolan fostras i en stimulerande mångnatio — Nr 72 nell gemenskap. De vände den sociala segregationen från en belastning till en Måndagen den styrka. Detta hade stor betydelse också för de vuxna. För det är genom 4 februari 1985 barnens och ungdomarnas gemenskap, förkroppsligad i deras dagliga samvaro i högstadiet, som också samhörigheten mellan vuxna av olika nationaliteter i området kunde stimuleras. Det är mot den bakgrunden man skall se nedläggningsproblematiken och se ett högstadiums funktion. Det är först då man kan förstå, vad ett högstadium i den egna stadsdelen betyder för de ungas utveckling under de år när personlighetsdaningen och förhållandet till samhället är som aktivast och viktigast. Och det är mot den bakgrunden man också måste försöka se det allvarliga och destruktiva i att detta stadsdelens nervcentrum skall slås sönder, att de som svetsats samman med varandra skall föras över i en organisation där de har mycket svårare att göra sig gällande och där den rent rumsliga närheten och gemenskapen med stadsdelens övriga liv till stor del skärs av. Det är häri som Rosengårdsfallets stora principiella frågor består. Det gäller här inte ett enskilt skoladministrativt ärende. Det gäller frågor om social identitet och om mångnationell solidaritet. Det gäller invandraroch kulturpolitik i bredaste bemärkelse. Och det gäller faktiskt också viktiga rättsliga problem, frågor om hur myndigheter behandlar medborgare. Det heter i kommunens övergripande plan att man skall eftersträva fullgod service — även på skolans område — i alla stadsdelar. Så blir det ju inte om man lägger ned ett högstadium som har ett eget underlag. Det finns i läroplanen för grundskolan anvisningar om samråd med invandrarorganisationer när det gäller undervisningens anordnande. Det förekom inte före nedläggningsbeslutet. Och man har beslutat om nedläggning utan att ha någon egentlig plan eller ekonomisering för de överblivna lokalerna. Detta är alltså ett varnande exempel på hur det går, när man tänker i snäva administrativa och maktpolitiska termer. Och det är där det finns skäl att peka på Bengt Göranssons yttrande angående riktlinjer för framtidens skolplanering. För vad Rosengård bl.a. lär oss är, att man måste ha en samhällelig helhetssyn och en övergripande social värdering när man går till beslut i frågor som denna. Det finns dock i Sverige en planpolitik, som är avsedd att omfatta boendets alla funktioner. Det finns en invandrarpolitik, och det finns en kulturpolitik. Och det finns framför allt en värdegrund i arbetarrörelsens klassiska politiska tradition, utifrån vilken man kan hämta vägledning om hur sociala och mänskliga relationer bör vara beskaffade för att man skall kunna upphäva nedtryckthet och kulturell identitetslöshet. Jag tror att det vore synnerligen lämpligt om regeringen beredde sina partikollegeri den kommunala ledningen i Malmö en viss grundläggande undervisning om vari dessa värderingar består.

Fru talman! När det gäller det som utgör grunden för Jörn Svenssons interpellation — en aktuell skolnedläggning i Malmö — har jag, vilket Jörn Svensson har sagt sig förstå, ingen möjlighet att gå in i debatt. Jag kan alltså inte ta upp ett resonemang huruvida elevunderlaget för den aktuella skolan har minskat så mycket att en nedläggning av det skälet bör diskuteras, eller om det inte har minskat alls. Jag har heller ingen möjlighet att ta upp en diskussion om huruvida det i den stadsdel han beskriver kan finnas andra högstadieskolor att hänvisa eleverna till eller om man räknar med att med skolskjutsar föra dem till andra platser. Jag tvingas alltså avstå från en diskussion som rör den aktuella skolan. Låt mig ändå ta upp ett litet resonemang utifrån Jörn Svenssons interpellation. Den är intressant och viktig. Den tar upp ett antal frågor som i dagens skoldebatt är mycket angelägna att diskutera. Detta kan jag göra utifrån en ganska betydande personlig erfarenhet. Jag förmodar, fru talman, att det inte bryter mot några regler om jag refererar till mina egna erfarenheter. Jag bor i en stadsdel i söderort i Stockholm, där vi 1965 hade 45 000 elever i grundskolan. Under läsåret 1983/84 hade vi 19 000 elever i grundskolan. Det är alldeles uppenbart att denna dramatiska minskning av elevunderlaget måste få konsekvenser när det gäller skolbyggnaderna och skolplaceringen av eleverna i våra stadsdelar. Familjer som har barn i olika åldrar tvingas — vilket också gäller mig personligen, som har många barn — att ha barn i flera olika skolor och i flera olika rektorsområden samtidigt. Detta innebär alldeles uppenbart för en familj i en sådan stadsdel — en ytterstadsdel i en storstad — att det inte blir en bestämd skola som utgör socialt och kulturellt centrum. Detta är naturligtvis någonting som vi har anledning att mycket noga pröva, men jag skulle ändå vilja varna för en föreställning som jag tycker är alltför vanlig och där man uteslutande ser till skolans värde som byggnad. Det är skolhuset man alltid talar om som detta viktiga centrum. Jag tror också att det är viktigt att vi bedömer den samlade pedagogiska och sociala miljö som skolan utgör, och i den ingår faktiskt också lärarna som en mycket viktig tillgång. Jag tror alltså att vi i de diskussioner som rör skolnedläggningar framöver måste mycket noga pröva hur vi kan se till att de barn som går i skolor från vilka de sannolikt måste flyttas ändå får behålla sina lärarkontakter. De exempel jag har mött har vittnat om en viss okänslighet på den punkten i skolplaneringen. Jag tycker att man alltför ofta har låst sig vid att söka se till att man får behålla husen, men inte lärarna. Jag tycker — principiellt sett och utan att jag därmed har svarat på varje fråga om varje skolnedläggning — att lärarna är viktigare än kåkarna. När det gäller de torftiga miljöerna håller jag med Jörn Svensson. Det är viktigt att vi i de stadsdelar där planeringen inte är den vi hade hoppats att den skulle vara ser till att vi förstärker det som kan sägas vara den sociala och kulturella miljön. Naturligtvis, fru talman, gläds jag alldeles speciellt över att få höra detta påpekande, eftersom jag under tidigare yrkesverksamhet har arbetat för att etablera samlingslokaler och kulturlokaler — för mitt vidkommande rör det sig framför allt om Folkets hus-lokaler och nykterhetslokaler — så att miljöerna skulle bli bättre. I samma syfte — att förbättra den totala pedagogiska och sociala miljön — skall man naturligtvis också se de satsningar som nu görs i årets budgetproposition. Det handlar om att förbättra kulturverksamheten och att låta kulturen starkare genomsyra skolan. Skolan kan inte begränsa sig till att vara ett ställe där man blir informerad om förekomsten av vissa företeelser, utan den måste bli en kulturhärd. Jag har i det avseendet ingen anledning att polemisera mot Jörn Svensson. Jag vill bara understryka att detta är ett sätt att markera skolans betydelse. I de stadsdelar där vi har många invandrare tillkommer ett problem. I orter och i stadsdelar med väldigt många invandrare och väldigt många invandrargrupper kan dessa tillsammans utgöra en majoritet av befolkningen. Man missar där den enda rimliga gemensamma kulturella och språkliga basen, nämligen det svenska språket. Jag har tyckt mig märka det i en del stadsdelar. Invandrargrupperna och de olika språkgrupperna har inte var för sig tillräckligt många företrädare för att de skall kunna medverka till att skapa en gemensam bas. Det är viktigt att vi inte blundar för det. Vi får inte tro att invandrare med olika språk sammantagna blir en gemensam och enhetlig folkgrupp — det blir de inte. Det krävs alltså att vi i dessa stadsdelar mera omsorgsfullt än i andra tillser att vi kan medverka till att man med bibehållande av personernas ursprungsidentitet ändå ger dem chansen att vara med och skapa en gemensam kulturbas där. Den kulturbasen måste rimligen bygga på en svenskspråkig gemenskap i det land där man numera lever. Detta bör man också väga in när man planerar för skolor i dessa områden.

Fru talman! Jag måste naturligtvis ha förståelse för att Bengt Göransson har sina händer i någon mån bundna. Jag är ju litet friare på debattens område, eftersom jag inte tillhör samma kategori av politiker som han. Det hindrar inte att vi kan byta några ord om de allmänna problem som här är aktualiserade. Jag håller med Bengt Göransson om att en fixering till en viss byggnad naturligtvis inte får vara vägledande. Det är inte heller det saken gäller i detta fall. Den exemplifiering med Malmöfallet som jag har givit visar mycket tydligt att det väsentligen handlar om andra ting än om koncentrationen till ett visst byggnadsverk. Naturligtvis kan det finnas andra rent rumsliga och praktiska arrangemang inom vilkas ram lika goda sociala och kulturella resultat kan uppnås. Man skall inte heller tro att man kan bevara en gemenskap och en kulturell identitet som har vuxit upp i en problematisk stadsdel och som där har ett stort värde för hela atmosfären, för de ungas uppväxtmiljö och för den pedagogiska miljön, om man med rent administra tiva medel slår sönder det befintliga genom fysiska förflyttningar hit och dit utan någon som helst hänsyn till det som har vuxit fram. Jag kan dock medge att det som har vuxit fram kanske lika väl skulle kunna bevaras i en något annorlunda yttre organisation, i varje fall inom vissa gränser. Jag har påpekat att det i sådana här fall finns sociala samband som man inte får slå sönder. Det handlar om stadsdelar eller områden som har upplevt mycket av omflyttning och förändring under ett viktigt skede av sin framväxt, en typ av rörlighet som många gånger har varit besvärande och som har haft destruktiva följder. När det äntligen har blivit en form av social stabilitet, där någonting eget har växt fram och där man börjat känna för det och är medveten om det, skall man gå försiktigt fram, innan man raserar det genom illa övertänkta, ensidiga och till sektorstänkande begränsade förändringar. Sedan vet jag inte om jag i allo är beredd att skriva under på vad Bengt Göransson sade om svenskheten som den samlande faktorn. Det beror litet grand på vad han menar. Han kanske inte menar det som skulle bekräfta mina misstankar. Jag tror att man måste acceptera, och inte bara acceptera utan acceptera som någonting som är bra, att invandrartäta områden kan bli företrädare för något nytt, eftersom vi inte vill att invandrare bara skall absorberas i den rådande svenska kulturen och i den rådande svenska språkvärlden.

Jag tror att man som svenskt barn och som svensk ungdom i ett område som Rosengård med dess starka invandrarinslag mycket väl vet vad man talar om när man tar upp dessa ting. Självfallet, och där är säkerligen Bengt Göransson och jag överens — och där vill jag inte ens tillnärmelsevis eller antydningsvis bestrida att han har rätt — måste den språkliga integrationen, dvs. invandrarbarnens behärskande av det svenska språket, göras så fullständig som möjligt, eftersom vi vet vad det innebär när så inte är fallet och detta inte uppnås. Men det finns ju också en annan och högre form av sammansmältning mellan kulturer än den som bara består däri att den inflyttade gruppen tillägnar sig det förhärskande språket i det land dit den flyttar. Jag tycker att Rosengård är ett sådant fascinerande exempel på att det här finns en ansats till en sammansmältning av ett annat slag än den som bara består i att minoriteten sugs upp av majoriteten och får överge sin egen ursprungliga identitet. Jag vill också påtala ett förhållande som jag flera gånger på den tiden jag var verksam i samhällsplanerande arbete kunde notera, nämligen den alltför korta framförhållning man ofta hade när det gällde att förutse sådana situationer. Jag medger att möjligheten att förutse sådana situationer inte var densamma när väldigt många nya områden växte upp i storstäderna som i dag. Men vi har ju i dag inte samma våldsamma inflyttning till storstäderna som vi hade då. Man borde för en del år sedan tydligare ha sett vad som höll på att hända, och man borde kanske då ha gjort förberedelser för att möta sådana situationer, så att de inte hanterades på ett — Nr 72 alltför hastigt och ensidigt sätt.

Fru talman! Jag vill understryka värdet av att man så långt som möjligt Om Värner Rydénbevarar sociala och kulturella samband. Det är detta det handlar om, och det skolani Malmö är viktigt att iaktta detta. Det är viktigt att man också respekterar de ansträngningar och de försök som finns att upprätta sådana samband. Detta var orsaken till att jag förde mitt resonemang om skolhusen, där man alltför ofta, tycker jag, fixeras vid byggnader och struntar i vilka samband som däri kan etableras, eftersom en del hus har för litet underlag — man kan inte få tillräckligt väl fungerande sociala gemenskaper. Sedan är det alldeles givet att vi när vi talar om invandrare och invandrarpolitik inte syftar till att påtvinga invandrargrupperna en integration i ett svenskspråkigt samhälle. Det är inte det jag talar om. Vi har tvärtom en hemspråksundervisning — om jag begränsar mig till skolan — som torde vara unik i världen när det gäller omfång och rikedom. För bara några veckor sedan besökte jag en av våra invandrartäta kommuner i Stockholmsområdet, där man i ett enda rektorsområde hade 39 hemspråk. I en klass som jag besökte hade man sju eller åtta olika språk. Men en iakttagelse som man måste göra är att om den klassen skall fungera som någon form av social gemenskap, så kan det aldrig ske utifrån ett, två eller tre av de åtta språk utöver svenskan som talas i klassen. Man måste alltså se till att de eleverna får en så god kunskap i svenska att de vid sidan av sitt ursprungsspråk kan ha en gemensam bas för överföring av de impulser, kunskaper och erfarenheter som de för med sig från sin egen kultursfär, från sitt eget grundspråk. Det är viktigt att göra detta klart för sig. Vi möter emellanåt i en del av dessa stadsdelar ganska upphetsade krav på svenska hemspråksklasser, där man med hänsyn till att det är så få svenskspråkiga i klassen begär att dessa elever får läsa svenska för sig själva. Då medverkar man till ytterligare en uppsplittring. Det som skulle vara en fungerande social miljö blir inte en social miljö. Det blir alltså ingen gemensam bas. Detta måste vi sträva efter att försöka åstadkomma i de stadsdelar det här handlar om. Där spelar naturligtvis skolan en mycket central roll. I detta, som jag tycker, ganska elementära påpekande ligger självfallet ingen nedklassning av något av de språk som våra invandrare talar. Däri ligger heller inget försök till ett underskattande av de värden som invandrarna kan tillföra oss. Det är bara ett påpekande av att vi för att kunna tillgodogöra oss de erfarenheter och de kunskaper som invandrarna har måste ha någon form av språklig gemenskap, någon form av språklig grund som är gemensam för alla medborgare.

Fru talman! Med de debattförutsättningar vi har och mot bakgrunden av omöjligheten att gå närmare in på ett enskilt administrativt ärende kanske vi 109 börjar komma till den punkt när vi i stort sett uttömt diskussionsämnet, åtminstone för dagen. Låt mig bara göra ett par kommentarer, som för min del skall bli de avslutande. Vi känner ju fallet Rosengård som ett exempel på vad väldigt många av de på 1960-talet nya stadsdelarna upplevde. Det var en hög grad av ofärdighet, av svår problematik, av överrörlighet, bristande stabilitet och bristande samband människor emellan.

Jag tänker då inte specifikt på skolan, eftersom problemet med skolan, som är akut i detta fall, bara är en spegling av en större problematik.

Om så skulle bli fallet, vilket man alltså har skäliga misstankar om, skulle det skapas en ny period av förflyttning och rörlighet, vilket säkerligen skulle få en negativ verkan på det som uppnåtts inom denna stadsdel i dess nuvarande utvecklingsskede. Det är en påminnelse om att man —- både när det gäller skolområdet och när det gäller den samhälleliga planpolitiken, den samhälleliga miljöoch kulturpolitiken i vidaste bemärkelse — måste ha en helhetssyn. Man skall inte göra ingrepp som får destruktiva sociala följder. Man måste ha en social målsättning i botten och inte bara låta varje sektorsorgan för sig fara fram som man finner vara bäst ifrån sina speciella utgångspunkter. Det borde vara speciellt naturligt för människor med förankring i arbetarrörelsen att denna helhetssyn ligger fast när det gäller den samhälleliga planpolitiken. Det är ett synsätt som vi har på många andra områden, t.ex. på socialpolitikens och sjukvårdspolitikens område. Detta synsätt är väldigt viktigt, och vi skall därför inte uppge det till förmån för en utveckling som vi egentligen inte alls kontrollerar utan som bara får löpa, därför att sinsemellan illa samordnade intressen eller samhällssektorer företar förändringar som kan bli ganska drastiska för människorna i det konkreta fallet och det ifrågavarande området. Låt mig bara allra sist föra fram en enda synpunkt. Naturligtvis skall det exempel som jag tagit som utgångspunkt för mina resonemang inte göras till en valfråga, för i första hand handlar det om någonting annat, någonting långsiktigare och förmer.

Fru talman! Ytterligare bara en kort kommentar till det som Jörn Svensson sade om det syfte som han misstänkte kan ha legat bakom förslaget att lägga ned en viss bestämd skola. Han säger att det kan ha varit att möjliggöra en förändring av en hel stadsdel. Han säger samtidigt att vi måste ha en helhetssyn i vår planering och inte planera skola för sig och boende för sig. Jag kan känna sympati för detta, men jag vill i det stycket då bara påpeka att samordning och helhetssyn för skolans vidkommande naturligtvis faktiskt skulle kunna innebära flera nedläggningar än man råkar ut för om man bara exklusivt planerar utifrån skolans behov. Då är det kanske ändå hederligt att inte under det mycket positiva ordet ”helhetssyn” dölja att det också kan bli konsekvenserna.
Fru talman! Det här inlägget uppkallar mig till ytterligare en kort kommentar. Helhetssynen skall naturligtvis beröra människorna — den skall inte bara beröra planerarna och planeringskontoren. Där är helhetssynen i och för sig viktig, men det är fråga om vilka motiv som skall styra utformningen av helheten.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit ”i syfte att genomföra en översyn som belyser hur en likartad utformning av reglerna för beskattning vid försäljning av bostadsrätter och villor skall utformas”. I bostadskommitténs uppdrag ingår bl.a. att pröva frågor om utformningen av realisationsvinstbeskattningen på bostadsområdet. Regeringen har därför inte ansett det påkallat att i särskild ordning ta initiativ till en sådan översyn som Oskar Lindkvist åsyftar med sin fråga.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Finansministern åberopar att det uppdrag som jag åsyftar anförtrotts bostadskommittén. Det finns emellertid inte, finansministern, i bostadskommitténs direktiv någonting om skillnaden i beskattning vid försäljning av villor och bostadsrätter. Direktiven är så allmänt hållna att det kan bero på bostadskommitténs initiativ och intresse om frågan utreds. Det finns flera skäl till att jag ställt denna fråga. Jag tänker då närmast på riksdagens uttalande i samband med beslut om realisationsvinstbeskattningen för drygt ett år sedan. Bostadsutskottet skrev följande tänkvärda rader i sitt yttrande till skatteutskottet.

Enligt utskottets uppfattning är det nämligen viktigt att beskattningsreglerna utformas så att de är neutrala i det enskilda fallet och så att de i allt väsentligt ger samma utfall oberoende av boendeform. Utskottet finner det både motiverat och angeläget att en översyn görs i huvudsak utifrån vad nu anförts.” Det här uttalandet från bostadsutskottet har skatteutskottet liksom kammaren instämt i. Det sägs ju att man finner det både motiverat och angeläget att en översyn görs i huvudsak utifrån vad som anförts av bostadsutskottet. Detta är inte en ny fråga, utan den har kommit upp vid olika tillfällen i riksdagens debatter. Jag tycker att det är en smula beklagligt att regeringen inte är intresserad av att låta utreda frågan, i synnerhet som så stora organisationer som HSB, Riksbyggen, SABO och Hyresgästernas riksförbund uttalat sig för att åstadkomma ett bostadspolitiskt helhetsperspektiv.
Herr talman! Jag tycker att Oskar Lindkvist på felaktiga grunder drar slutsatser om regeringens intresse för att denna fråga får en lösning. Det är tvärtom så att vi har ett starkt intresse av att frågan får sin lösning. Vid riksdagsbehandlingen drog man också den slutsatsen att det åligger bostadskommittén att pröva frågan. Vad Oskar Lindkvist inte nämnde var att en motion med yrkande om tilläggsdirektiv till bostadskommittén avslogs av riksdagen. Enligt vad jag har inhämtat har bostadskommittén alldeles klart för sig att den har att behandla den här frågan. Man har under den gångna hösten inlett ett arbete och tagit upp diskussioner i utredningen om hur realisationsvinstbeskattningen bör utformas i framtiden, särskilt med hänsyn till den nya lagstiftning som gäller på bostadsrätternas område. Intresset har alltså klart manifesterats i och med att kommittén har satt i gång detta arbete. Vad man kan beklaga är möjligen att det inte redan finns ett förslag, men frågan är nu under utredning, och några ytterligare åtgärder från regeringens sida är inte nödvändiga. Dessutom bör kommittén efter det här meningsutbytet mellan Oskar Lindkvist och mig ytterligare en gång ha fått klargjort för sig att det åligger den att ta upp den här frågan.
Herr talman! Jag betvivlar inte att regeringen är intresserad — men regeringen är inte intresserad av att göra en översyn speciellt på beskattningsområdet när det gäller försäljning av bostadsrätter och villor. Det är det jag menar att regeringen borde ha varit intresserad av. Finansministern åberopar direktiven.

Men är det nu så att bostadskommittén verkligen har denna uppgift — och det har ju finansministern sagt att den har — så får vi väl hoppas att den kommer med ett förslag till riksdagen snarast. Det är oacceptabelt att man har skatteregler som skiljer likvärdiga bostäder åt med olika skattesystem. Detta var mitt ärende. Jag kan tydligen förlita mig på att det finns ett intresse hos regeringen. Vi kanske båda nu får invänta vad bostadskommittén har att anföra.

Herr talman! Bo Lundgren har anfört att det av budgetpropositionen framgår att regeringen inte har för avsikt att höja basenheten för 1986 och ställt följande fråga: ”Jag vill därför fråga om finansministern avser vidta någon åtgärd som syftar till att motverka de senaste årens ständiga skatteskärpningar för hushållen.” I budgetpropositionen finns inte något ställningstagande till basenheten för 1986. Som framgick av höstens proposition om basenheten vid 1987 års taxering var syftet med den då genomförda lagstiftningen att göra det möjligt att tillämpa ett senare beslut om basenheten på alla inkomsttagare.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

Herr talman! Bo Lundgren försöker här skapa intrycket att inkomstbeskattningen skulle ha skärpts väsentligt under den tid då skattereformen genomfördes. Det påståendet är uppenbart orimligt, eftersom den statliga inkomstskatten räknat i kronor har sänkts med över 20 miljarder. Vi kan ta exempel relaterade till enskilda individer. För en person som 1982 hade en inkomst på 80 000 kr. och sedan har följt den genomsnittliga inkomstutvecklingen och därför i år tjänar ungefär 98 000 kr. har den statliga inkomstskatten sjunkit från 9 till drygt 7,5 96 av inkomsten. För en person med högre inkomst, 120 000 kr. år 1982, har den statliga inkomstskatten sjunkit från 18,5 till 12,5 90 av inkomsten. Skattereformen har således genomförts på det sättet att inkomstskatten har sänkts väsentligt. Vi har däremot aldrig hävdat att vi har kunnat sänka det totala skattetrycket. Vad vi har gjort är att förskjuta skattetryckets tyngdpunkt från inkomster och sparande till konsumtion. Resultaten av detta, Bo Lundgren, visar sig i att vi nu har en väsentligt bättre balans i svensk ekonomi, högre sysselsättning, ökad produktion och ökade investeringar. Undvik, Bo Lundgren, att tala om vilken politik som leder till ett ökat antal socialhjälpstagare! Såsom den moderata politiken nu läggs upp i den ekonomisk-politiska motionen blir det de sjuka, de arbetslösa, de som behöver färdtjänst, de som går i särskolor som får betala moderaternas skattesänkningsförslag. Undvik därför det sociala patoset! Det passar i dessa dagar ovanligt illa för en moderat.

Herr talman! Stina Gustavsson har frågat mig på vilket sätt de kunskapsresurser hemkonsulenterna utgör har tagits till vara. Jag har erfarit att flertalet av de f.d. hemkonsulenterna har omplacerats inom resp. länsstyrelse. Drygt hälften av dessa har uppgifter med konsumentpolitisk anknytning. Jag kan som exempel på arbetsområden nämna regionalekonomiska frågor, varuförsörjningsfrågor och prisfrågor. Konsumentverket söker vidare fortlöpande engagera de f.d. hemkonsulenterna i sina projekt där så bedöms lämpligt. F.n. medverkar fyra f.d. hemkonsulenter i verkets projekt. Sedan beslutet om att avveckla hemkonsulentorganisationen fattades har ett femtontal kommuner beslutat inrätta kommunal konsumentverksamhet. Ett flertal av dessa kommuner är förhållandevis stora. Härutöver pågår diskussioner eller föreligger principbeslut om inrättande av sådan verksamhet i ett stort antal kommuner. Ökningen när det gäller kommuner som inrättar konsumentpolitisk verksamhet bedöms av konsumentverket bli den största sedan mitten av 1970-talet. Denna utveckling bör skapa goda förutsättningar för att hemkonsulenternas kompetens tas till vara.

Herr talman! Gunilla André har frågat mig om jag är beredd att medge en kommun befrielse från skyldigheten att betala in medel på likviditetskonto i de fall då kommunen måste låna upp beloppet. Likviditeten inom den kommunala sektorn är f. n. mycket god. Situationen varierar dock mycket mellan olika kommuner, varför en del kommuner kan ha en svag likviditet, t.o.m. negativ i något fall. På regeringens förslag beslutade riksdagen därför att utvidga ramen för extra skatteutjämningsbidrag med 90 milj.kr. för att mildra effekterna för de kommuner och landsting som har en utsatt finansiell situation. Mot denna bakgrund ansåg riksdagen att det inte fanns behov att härutöver medge kommuner befrielse från skyldigheten att sätta in medel på likviditetskonto. Extra skatteutjämningsbidrag beviljas av regeringen efter förslag av en parlamentariskt sammansatt nämnd, skatteutjämningsnämnden. Denna nämnd har vid sin prövning av ansökningarna om bidrag beaktat den ränteförlust kommunerna gör under de två år medlen står inne på likviditetskonto. För kommuner med mycket svag likviditet har ränteförlusten beräknats efter skillnaden mellan utlåningsränta och räntan på likviditetskontot. På skatteutjämningsnämndens förslag har ett trettiotal kommuner beviljats bidrag för att bl.a. täcka ränteförlusterna på likviditetsindragningen. Det kan också framhållas att riksdagens beslut fattades i juni månad, varför kommunerna haft relativt god tid på sig att planera sin ekonomi inför likviditetsindragningen. Enligt bestämmelser i lagen om inbetalning på likviditetskonto får regeringen medge befrielse från skyldigheten att betala in medel endast om det finns synnerliga skäl. Härav följer att dispensgivningen skall vara mycket restriktiv. Mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits för att lindra påfrestningarna för kommuner som är i en utsatt finansiell situation anser jag att enbart den omständigheten att en kommun måste låna upp kapital till inbetalningen inte utgör ett sådant skäl.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Min fråga gällde huruvida kommuner som inte har likvida medel utan tvingas låna upp pengar kunde få befrielse från skyldigheten att betala in pengar på ett likviditetskonto. Svaret är tydligen nej — pengarna skall betalas in. Finansministern förstår säkert att jag är besviken. Uttrycket likvida medel betyder enligt språklig definition omedelbart tillgängliga betalningsmedel. I de fall där en kommun först måste ge sig ut på lånemarknaden för att skaffa fram pengar kan man, såvitt jag förstår, inte tala om likvida medel — de är inte omedelbart tillgängliga. Ändå kräver finansministern att pengarna skall betalas in på likviditetskonto. I den lagstiftning som ligger till grund för beslutet att inrätta likviditetskonto finns en formulering om att om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse, helt eller delvis, från skyldigheten att betala in medel på likviditetskonto. Jag hade hoppats att detta undantag hade kunnat vara tillämpligt i de fall som jag tagit upp. Det kan ju röra sig om ganska stora belopp. För att ta ett exempel från min hemkommun Mariestad, som måste låna, kan jag nämna att en ränteförlust på 7 20 på 3,4 miljoner under 23 månader utgör ungefär 550 000 kr. Det blir en ekonomiskt tung börda för kommuninnevånarna. Av finansministerns svar framgår att regeringen efter förslag av en parlamentariskt sammansatt nämnd, skatteutjämningsnämnden, kan bevilja extra skatteutjämningsbidrag. Min fråga till finansministern blir då: Skall svaret i denna del tolkas så, att alla kommuner — således även Mariestads kommun, som ju är i den situationen att man måste låna upp pengar — kommer att beviljas bidrag som motsvarar ränteförlusten på de pengar som satts in på likviditetskontot?
Herr talman! Gunilla André säger sig vara besviken på mitt svar. Jag måste då säga att jag är ytterligt förvånad över Gunilla Andrés fråga, av det enkla skälet att centerpartiets riksdagsgrupp har motionerat om att 4 miljarder kronor skall överföras från landets kommuner till staten. Därför måste jag fråga Gunilla André: Hur går det hela ihop? Hur blir det med omsorgen om kommunerna, som ju på likviditetskontot mot 7 26 ränta måste hålla inne pengaritvå år? Hur stämmer detta överens med centerpartiets rånöverfall på kommunerna när det gäller att dra av de 4 000 miljonerna? Sedan måste jag beträffande Mariestads kommun ställa följande frågor. Mariestads kommun skall i fortsättningen till staten betala in 2 90 av sitt skatteunderlag, om man i centerpartiet får som man vill. Vad menar då Gunilla André med sitt resonemang? Vad skall Mariestads kommun göra åt det här? Skall centerpartiet dela ut bidrag för att täcka de förluster som Mariestads kommun drabbas av på grund av att kommunen förlorat 2 96 av sitt skatteunderlag? Jag vet inte om Mariestads kommun har fått kompensation för att skatten på juridiska personer har förstatligats. Antagligen har man det. Också den kompensationen vill centerpartiet dra in. Jag tycker att Gunilla André skall sätta sig ned och räkna på centerpartiets förslag och se vad det innebär för Mariestads kommun. Sedan kan Gunilla André fråga sig om detta resone mang är rimligt och om hennes besvikelse över den nuvarande politiken Nr 73 verkligen är förenlig med hennes agerande i egenskap av centerpartistisk

Om planeradin” Herr talman! Det finns vissa politiker som agerar enligt tesen att anfall är dragning av färje bästa försvar. Det är väl vad finansministern har gjort i det här sammanhangförbindelsen et. Det är ju på det sättet att vi här i riksdagen har vissa roller. Som mellan Järna och riksdagsledamot har jag således förmånen att få ställa frågor till statsråden —i Mörkö i Södertälje det här fallet till finansministern. kommun Låt mig bara säga en sak till när det gäller angreppet på vår partimotion, nämligen att det här är fråga om en annan utformning än när det gäller den fråga som jag ställt. Jag vill fortfarande ha ett svar på min fråga: Kommer det extra skatteutjämningsbidraget att innebära att de kommuner som jag nämnt —- även min hemkommun — blir kompenserade för de ränteförluster som de kommer att drabbas av i samband med att pengarna i fråga sätts in på likviditetskontot?
Herr talman! Jag lever helt och fullt upp till den rollfördelning som råder här. Jag har besvarat Gunilla Andrés fråga, och även den följdfråga som hon senare ställt. Det framgår av mitt svar att de extra skatteutjämningspengarna nu är fördelade och att de icke kommer att fördelas utifrån någon kalkyl över de ränteförluster som kommunerna gör. Men till detta måste jag, herr talman, lägga — även jag är ledamot av denna riksdag — att någon konsekvens och något sammanhang måste man begära även av centerpartiets riksdagsledamöter.

Herr talman! Med anledning av att vägverket beslutat att dra in färjeleden mellan Järna och Mörkö i Södertälje kommun har Pär Granstedt frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att säkerställa att rimliga sociala hänsyn får bli avgörande i detta och liknande fall. Vägverkets beslut har överklagats genom besvär till regeringen. Med anledning av att ärendet kommer att remissbehandlas och senare bli föremål för beredning i regeringskansliet är jag nu inte beredd att uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, sådant det nu är. 127 Ulvsundsfärjan, som förbinder Ytterjärna och Mörkö, har varit nedläggningshotad länge. Tanken på att lägga ned färjan har mötts av starka protester från de boende under hela den tid som frågan varit aktuell. Det beror på att konsekvenserna av en nedläggning av färjeförbindelsen är mycket stora. För lokalbefolkningen på norra Mörkö kommer reseavståndet till kommuncentrum, till flertalet arbetsplatser osv. att förlängas med ungefär 2 mil. Detsamma gäller den inte så lilla grupp arbetstagare som pendlar mellan Järna och Himmerfjärdsverket, som ligger i Grödinge. Dessa arbetstagare måste förlänga sin resa med 2 mil för att komma dit. Dessutom har färjeförbindelsen stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Mörkö ligger i utkanten av Storstockholmsområdet, och det är stora människoströmmar som reser med färjan, i synnerhet sommartid. Mörkö är ett mycket attraktivt område för det rörliga friluftslivet. Jag kan inte låta bli att nämna ett gripande brev som jag fått från en boende vid ett av de hem för psykiskt utvecklingsstörda som finns i Järna. Brevskrivaren skildrar vältaligt vilken betydelse Mörkö har för henne och hennes kamrater som utflyktsmål osv. Denna möjlighet kommer i praktiken att bli stängd om vägen förlängs med 2 mil. På Mörkö finns också ett hem för flickor som har sociala problem. Man arbetar intensivt med att på olika sätt integrera flickorna i samhället. Också det hemmet blir så att säga förflyttat 2 mil bort från de orter som man har använt för denna integrering. Det innebär att arbetet kommer att försvåras mycket. En lång rad betydande sociala konsekvenser blir alltså följden av ett beslut om nedläggning av färjan. Jag vet att beslutet har överklagats, och jag har inte begärt något förhandsbesked från kommunikationsministern — det inser jag är orimligt. Däremot hade det varit värdefullt att få veta kommunikationsministerns principiella syn på vilken typ av sociala hänsyn som man skall ta när det gäller den här typen av färjenedläggelse. Nu gäller det Ulvsundet, men det finns många andra fall av samma typ. Räcker det att man gör en enkel ekonomisk kalkyl beträffande restiderna för arbetstagare och upptäcker att det här inte lönar sig? Eller är regeringen beredd att verka för att man skall ta vidare hänsyn och t.ex. se på konsekvenserna för sociala institutioner som finns i området och konsekvenserna för det rörliga friluftslivet samt även se på vad det innebär för en grupp bofasta att plötsligt förflyttas 2 mil längre bort från sitt kommuncentrum och från den ort där man har sin dagliga service? Jag hoppas att i en replik från statsrådet få litet mer av de synpunkterna.
Herr talman! Jag kan lova Pär Granstedt så mycket som att jag skall ta med mig de synpunkter som Pär Granstedt har framfört här vid prövningen av ärendet. Mer än så kan jag inte ge löfte om.
Herr talman! Jag tackar för detta löfte, som ändå är någonting som måste noteras som positivt. Det är bra om man är beredd att gå längre än till den snäva ekonomiska kalkyl som vägförvaltningen har gjort i detta fall och se till den totala effekten för dem som bor på Mörkö och på båda sidor därom. Det gäller framför allt dem som bor i Järna — för vilka Mörkö är ett viktigt stödområde — men det gäller även en mycket stor grupp människor i hela Stockholmsområdet. Om man gör denna totala sammanvägning kan slutsaten bara bli att färjan måste bevaras. Jag hoppas att det också kommer att bli regeringens slutsats.

Herr talman! Med hänvisning till SJ:s planer att avbemanna vissa järnvägsstationer i Jämtland har Margareta Winberg ställt följande frågor till mig: 1. Avser statsrådet att mot bakgrund av dessa planer företa åtgärd att genomdriva regeringens regionalpolitiska avsikter? 2. Vill statsrådet medverka till att kundservicen mer än tågplaneringen får styra vilka stationer som skall vara bemannade? 3. Är det i SJ:s besparingspolitik några större rationaliseringar gjorda vid SJ:s huvudkontor? Låt mig först som vanligt göra klart att det ligger inom SJ:s beslutsområde att bestämma vilken service man skall erbjuda på stationerna, vilka tidslägen som tågen skall ha osv. SJ arbetar på en marknad med hård konkurrens och är givetvis angelägna att nå ut till kunderna. Samtidigt är verket skyldigt att uppfylla de ekonomiska krav som statsmakterna ställt upp. SJ måste därför organisera sin verksamhet så effektivt som möjligt. När det gäller de planerade åtgärder som är utgångspunkten för Margareta Winbergs fråga har jag underrättat mig om att SJ:s marknadsregion i Sundsvall f. n. är inne i ett planeringsskede, innefattande MBL-förhandlingar, kontakter med kommunerna m.m. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder rörande denna vardagsrationalisering på det lokala planet. F.n. pågår med hjälp av konsulter en översyn av verksamheten vid SJ:s huvudkontor. Totalt rör det sig om närmare 2 500 anställda vid huvudkontoret och de enheter därav som är lokaliserade till andra delar av landet, typ SJ-skolorna. Ambitionen är att försöka åstadkomma en besparing på 150 milj.kr. per år. Översynen som beräknas vara klar i juni i år, får utvisa vilka åtgärder som behöver vidtas. Senast den 1 juli 1987 skall åtgärdsprogrammet vara genomfört.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag förstår att det är orimligt att begära att kommunikationsministern skall lämna synpunkter på hur SJ i vissa detaljer handlägger frågor. Men därutöver kan vi föra en principdiskussion om dessa saker. Jag vill fråga: Vad styr ett verks handlande? Jag skulle kunna ge ett svar, nämligen det som SJ:s generaldirektör har givit i en missivskrivelse till budgetpropositionen för 1984 85. Detta måste vi till varje pris undvika. Jag har därför redan i budgetarbetet markerat att jag är beredd att acceptera åtgärder som kan vara tveksamma om man ser till det långsiktiga perspektivet, men som ger resultatförbättring på kort sikt.” En kortsiktig ekonomisk vinst är man alltså beredd att göra på den långsiktiga utvecklingens bekostnad. När det gäller indragningen av bemanningen på de tre stationer i Jämtlands län som jag har frågat om stämmer detta uttalande väl. Jag skall ta Näldens station som exempel. Näldens samhälle är en av de största industriorterna längs järnvägen i länet. Tack vare statliga insatser och duktigt folk på orten blommar näringslivet. Tung metallindustri, möbelindustri, spinneri, äggproduktion, byggföretag och plastindustri med ett par hundra anställda finns på orten. För dessa företag är järnvägen en livsnerv som enligt företagarnas egen utsago ökar i betydelse i takt med stigande bensinpriser och ytterligare ”skjuts” i produktionen. Med rätta ställer människorna sig frågan: Kan en avbemanning av stationen stämma med den regionalpolitiska syn regeringen har? I detta fall har man lyckats, men det krävs för en fortsatt lyckad satsning att alla goda krafter drar åt samma håll. Kommunikationsministern borde kunna göra ett principuttalande på den punkten. Ett beslut om indragning av bemanningen kan ju knappast gagna en hittills positiv utveckling av en bygd. Den kortsiktiga — jag skulle vilja säga budgettekniska — manöver som man uppnår med denna indragning får långsiktig negativ verkan. Det är precis det som generaldirektören uttalar i sin missivskrivelse. Jag måste fråga: Är det god ekonomisk politik? Är det så regeringen vill att ett verk skall manipulera — jag säger så — för att få godkänt av regeringen? När det gäller min fråga om vad som skall avgöra en stationsbemanning, blir jag än mer ifrågasättande sedan jag läst dessa direktiv. Där står: ”Varje biljettexpedition skall bilda ett resultatområde.” Tittar man på intäkterna för denna station och jämför dem med andra stationers intäkter inser man att det är tågplanering och tågtidtabell som styr, på bekostnad av kundservice och kvalitet. Det kan väl inte vara vettigt och klokt? Jag hoppas att kommunikationsministern kan hålla med mig på den punkten.

Herr talman! Jag tror inte att den tid som Margareta Winberg och jag har till vårt förfogande tillåter att vi ger oss in i en principdiskussion. Jag skulle nog snarare vilja hänskjuta frågan till den tidpunkt när vi skall diskutera SJ:s verksamhet. Det kommer att ske med anledning av en proposition som tar upp frågan om SJ:s verksamhet. Vii denna riksdag skall ha klart för oss att vi själva har bestämt och beslutat om hur ett affärsverk skall bedriva sin verksamhet. SJ tar utan tvivel väldigt stor regionalpolitisk hänsyn. Man gör det utifrån att vi i riksdagen har sagt att åtskilligt av olönsam persontrafik på järnväg skall vara kvar. Vi satsar över budgeten 1,2-1,3 miljarder kronor för att klara den situationen. Jag lovar Margareta Winberg att vi skall diskutera detta i samband med att vi tar upp den speciella proposition som avser SJ. Låt mig på de sekunder som jag har kvar av min taletid ta upp just detta speciella problem. SJ måste ändå se över hela sin verksamhet. Man har underrättat mig om att man inte har några planer att lägga ned något trafikslag. Vagnslaster kommer fortfarande att expedieras, men själva pappershanteringen får skötas från en närbelägen station. Man försöker med andra ord att hitta former för att klara sin verksamhet. Även om det innebär något försämrad service bygger man upp organisationen med syftet att man inom området ändå skall klara situationen. Jag tror, Margareta Winberg, att just det skapar förutsättningar för oss som är boende i skogslänen att kunna tala om att vi ändock kan bjuda en viss service och att vi kan svara för en regionalpolitisk utveckling.
Herr talman! Kommunikationsministern talar om att det ”bara” blir pappershanteringen som försvinner om man avbemannar en station. Det är möjligt att man kan kalla det för ”bara”. Jag tycker ändå, och många med mig, att just denna pappershantering, som alltså innebär att man kan köpa biljetter på en station, har väldigt stor betydelse för en ort som har en försäljning som uppgår till nästan 200 000 på ett år. Jag är naturligtvis glad över att detta med rationaliseringar och besparingar inom SJ återkommer. Jag nämnde inte huvudkontoret i mitt första inlägg. Jag fick i svaret besked om att det pågår en planerad reduktion på huvudkontoret. Men jag blir litet fundersam när man ser att då det gäller huvudkontoret — där visserligen många personer skall rationaliseras bort — planerar man, där gör man en organisationsöversyn och där tittar man efter vad det blir för konsekvenser av det ena eller andra beslutet, medan man ute i fältorganisationen inte gör samma analys och inte alls beskriver konsekvenserna på samma vis. Man beskriver konsekvenserna såsom ministern alldeles nyss gjorde — att tågen stannar och människor kan köpa biljetter på tåget. Men konsekvenserna måste väl ändå ses i ett litet vidare perspektiv. Måste man inte ställa några frågor: Hur påverkar den här avbemanningen samhällsutvecklingen i stort? Vilken roll spelar den service SJ ger i dag för infrastrukturen i området? Om nu inte dessa frågor ställs inom SJ, hoppas jag att regeringen är beredd att, den dag den får resultatet från SJ, se det hela i dessa något vidare perspektiv.
Herr talman! Jag tror att vi skall vara rättvisa nog, Margareta Winberg, att säga att SJ i dag står inför en ganska stor förändring. Man har decentraliserat beslutsfattandet i mycket hög grad. Jag är medveten om — och det tror jag att också de anställda inom SJ är — att SJ står inför ett ganska gigantiskt problem, nämligen att se till att företaget framdeles skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Jag har i varje fall, under den tid jag har haft förmånen att arbeta med detta, kunnat konstatera att den goda viljan finns hos de människor som jobbar vid SJ. Kan bara vi politiker vara beredda att ställa upp i alla sammanhang med erforderliga insatser tror jag inte alls att vi skall behöva befara någon försämrad service.
Herr talman! Jag är väl medveten om att SJ är ålagd de här restriktionerna. Jag ifrågasätter inte dem i dag utan jag ifrågasätter det sätt på vilket man har valt att genomföra dem. Jag tycker att det verkade panikartat när man i höstas alldeles före jul gick ut till fältorganisationen och krävde att ett visst antal män — det är mest män det handlar om -— skall vara borta vid ett visst datum. Jag anser att man hade kunnat välja på ett annat sätt i vad gäller bemanningen. Man borde ha tittat mer på hur man skulle kunna ge service till människorna och företagen än, som man nu har gjort, på tidtabeller och var tågen i dag möts. Jag tror att det är lättare att ändra en tidtabell och låta tågen mötas vid andra stationer än de gjort än att klippa av servicen för de människor som i dag köper sina biljetter vid en viss station och tycker att det hela fungerar väldigt bra.
Herr talman! Låt oss ändå vara överens om att det finns två grundläggande krav som måste uppfyllas för att SJ skall ha en chans, nämligen att människor åker med tågen och att företagen använder tågen för transport av sina produkter. I den proposition som vi kommer att presentera inom en månad kommer vi att ta upp dessa frågor. Jag är ganska övertygad om att kammaren då kommer att få möjlighet att verkligt ingående diskutera hur vi skall ha det med SJ för framtiden.
Herr talman! Då hoppas jag att man verkligen tittar efter hur människor åker med tågen. Det är det jag har gjort, och det är utifrån det som jag kritiserar valet när det gäller avbemanningen av stationerna. Vid exempelvis Näldens station såldes under fjolåret biljetter för 198 314 kr. Många Nr 73 människor har alltså valt att handla biljett och åka från den stationen. Tisdagen den När ministern nu aviserar ett nytt tänkesätt är jag tacksam och glad för det. — 5 februari 1985
Herr talman! Det är inte för att vara elak, Margareta Winberg, som jag järnvägssträckan säger följande, men under 1984 såldes i Nälden 8 biljetter per dag. Vad gällde — Västervik vagnslaster under 1984 var det fråga om 98 vagnar — per dag mindre än en Bjärka-Säby till vagn och per vecka mindre än två vagnar. Även om vi har ett behov av att värna om vår hembygd och se till att vi har en regionalpolitisk och industripolitisk utveckling - vilket jag har respekt för, Margareta Winberg — måste vi ändå inse att det beror väldigt mycket på oss själva hur vi skall kunna klara frågorna om SJ:s verksamhet.
Herr talman! Jag är medveten om de siffror som ministern nämner. Men jag skulle vilja föreslå att ministern då också tittar efter vilka försäljningssiffror de andra stationerna utefter sträckan har. Det har jag gjort, och det är därför jag kritiserar valet av just den här stationen.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby har frågat mig när regeringen avser lämna förslag till riksdagen om överförande av bl.a. bandelen Bjärka-Säby-Västervik till riksnätet. Frågan om att föra över vissa bandelar till riksnätet kommmer att behandlas i den proposition med riktlinjer för järnvägspolitiken som jag tänker föreslå regeringen att lämna vid månadsskiftet februari-mars.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Min fråga är föranledd av att det har förekommit ett ohämmat ryktesspridande, som gått ut på att regeringen inte skulle avse att fullfölja tidigare given information om att bandelen Västervik-Bjärka-Säby skulle föreslås bli överförd till riksbanenätet. Den informationen har regeringen och kommunikationsministern lämnat i anslutning till att man beslutade lägga ned persontrafiken på smalspårsnätet. Det besked som kommunikationsministern nu lämnar gör, hoppas jag, fortsatta spekulationer i den här frågan omöjliga. Det var det främsta syftet med min fråga. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Görel Bohlin har mot bakgrund av luftfartsverkets planer att bl.a. byta namn frågat mig om jag anser att ett namnbyte är angelägnare än annan investering, t.ex. markradar. På förslag av luftfartsverket anvisar regeringen och riksdagen medel för verkets investeringar. Härvid anser jag det självklart att nödvändiga säkerhetsinvesteringar prioriteras. Det finns därför enligt min mening inget samband mellan eventuella merkostnader för ett namnbyte och upprätthållande av en god flygsäkerhet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som dock besvarar bara halva min fråga. Det beror möjligen på att någon formell framställan om namnbyte tydligen ännu inte gjorts. Men kommunikationsministern måste ändå vara informerad om planerna på namnbyte och om den negativa reaktion på förslagen som kommit från personalen. Bakgrunden till förändringsförslaget är att man vill profilera luftfartsverket och göra verket mera känt hos den breda allmänheten. Dess värre har man nog lyckats med det redan nu, men knappast positivt. Människor tar sig för pannan när de hör om de här dyra och meningslösa förslagen. Vad går då de s.k. profileringsförslagen ut på? 2. Emblemet skall ändras: Vingarna skall bort därför att, som det heter, det är många andra verk, t.ex. SJ och vägverket, som har vingar på sina emblem. 3. Man skall gå in för en enhetlig färg på bl.a. vagnparken. Vad beträffar det sista förslaget har luftfartsinspektionen lagt in sitt veto. Såväl personer i svart som svarta fordon är ju camouflerade, och det är i högsta grad olämpligt när det gäller ramptjänst och annat. Man bör i stället använda en så väl märkbar färg som möjligt. Därefter till frågan om emblemet. Är det något verk vars emblem bör innehålla vingar så är det luftfartsverkets. Det verk som ansvarar för den civila flygtrafiken har rimligen större rätt till vingar i emblemet än både SJ och vägverket. Så till sist frågan om namnbytet. När regeringen år 1967 fattade beslut i namnfrågan för luftfartens eget verk, var det efter moget övervägande. Det är ju just luftfart som verket sysslar med. Beteckningen är direktrelaterad till I alla länder har man ett namn på luftfartsmyndigheten som anknyter till luftfart — i våra nordiska grannländer, i England, USA osv. Att översätta ”flygverk” till engelska är praktiskt taget omöjligt utan att gå omvägen över ordet luftfart för att det skall bli begripligt. Förslagen är enligt min mening löjliga och kostar till råga på allt en massa pengar — pengar som kunde användas till flygsäkerhetshöjande åtgärder i stället, eller sparas. Vad beträffar kostnaden, som uppskattas till 9-10 milj.kr., så täcker de pengarna inte på långt när alla kostnader som följer med en sådan här ändring. Bättre marksäkerhet behöver inte kosta mer än ca hälften. Jag vill ställa frågan: Kan jag hoppas att det regeringsövervägande som låg till grund för ställningstagandet år 1967 också nu får vara vägledande för regeringens beslut och att de här profileringsförslagen stoppas i papperskorgen?
Herr talman! Jag tycker, Görel Bohlin, att hedern bjuder att man först får ta del av den framställan som luftfartsverket tydligen är på väg att avlämna till regeringen. När det gäller frågan om huruvida jag har besvarat den ställda frågan skall jag be att få upprepa den: ”Anser kommunikationsministern att ett namnbyte på luftfartsverket är angelägnare än annan investering, t.ex. markradar?” Detta har jag svarat på. Jag har sagt att jag anser säkerheten vara angelägnare. Jag har inte fått någon annan fråga än just denna. Slutligen kan jag när det gäller markradarsystemet, som skall stärka vår marksäkerhet, säga att man räknar med att Arlanda som första svenska flygplats den 1 april 1985 kommer att få en sådan radar. Det är det kompletterande svar jag har att ge. När det gäller frågan om mitt ställningstagande till luftfartsverkets framställan skall jag pröva den frågan den dag jag får en sådan framställan.
Herr talman! Vad beträffar kommunikationsministerns svar — att det inte finns något samband mellan merkostnader för namnbyte och upprätthållande av god flygsäkerhet — håller jag inte med honom om detta. Det är faktiskt skattepengar som används i båda fallen. Det var glädjande att höra om investeringen för markrörelseradar, som jag nu fick besked om. När det gäller flygsäkerheten i övrigt vet jag att det är väldigt mycket som behövs ute på Arlanda. Belysningen på förbindelsebanorna är t.ex. otillräcklig. En förbättring på den punkten är inte billig — men nödvändig. Så har vi satsningen på räddningstjänsten, som kommunikationsministern och jag tidigare har debatterat. Jag kan nämna en del annat som vi har diskuterat tidigare. Flygbränslecisternerna hör också till funktionerna ute på Arlanda. Jag kan upplysa kommunikationsministern om att man nyligen har upptäckt att de här cisternerna har läckt eller läcker. Det kan vara intressant att veta. Nog finns det angelägnare projekt att lägga pengarna på än den rena försämring som profileringsförslaget faktiskt innebär och som kostar så mycket — långt mer än de 10 milj.kr. man hittills har räknat fram. Trots allt tror jag att kommunikationsministern kommer fram till samma resultat som regeringen gjorde 1967. Jag betraktar kommunikationsministern som en mycket förnuftig man, och jag har hopp om att det här förslaget hamnar i papperskorgen.
Herr talman! Låt mig först bara säga att det här inte är fråga om skattepengar, eftersom luftfartsverket avgiftsfinansierar sin verksamhet. Vidare vill jag säga att jag naturligtvis är mycket tacksam för alla dessa redovisningar av vilka säkerhetsåtgärder som är erforderliga på Arlanda. Av luftfartsverket har jag fått veta att även andra flygplatser har behov av säkerhetsanordningar. Jag kan försäkra Görel Bohlin att vi i departementet efter varje debatt jag har med Görel Bohlin om Arlanda mycket noggrant noterar dessa redovisningar. Vi får även redovisningar från luftfartsverket, och vi har förhoppningar om att kunna skapa så stor trygghet som det över huvud taget är möjligt på Arlanda flygplats.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen skulle, till skillnad från alla andra regeringar, lyckas med konststycket att samtidigt bekämpa både arbetslösheten och inflationen. Så beskrev socialdemokraterna själva sin politik, den s.k. tredje vägens politik. Nu beskrivs inflationsbekämpningen som en stor framgång, trots att 1984 års prisstegringar blev 8,2 26, dvs. mer än de 7 Io för både 1984 och 1985 som regeringen bedömt vara förenligt med bibehållen konkurrenskraft för Sverige. Efter mer än två års kamp — det var det andra steget i den tredje vägen — mot inflationen har ni höjt takten med tre tiondelar sedan de borgerliga förlorade riksdagsmajoriteten. Samtidigt har våra viktiga konkurrentländer sänkt sin inflationsnivå. Sverige har i dag den högsta inflationstakten av alla de ledande industriländerna. Under slutet av förra året passerade Sverige även Italien. Kan ett fiasko för den s.k. tredje vägens politik uttryckas tydligare? Den totala arbetslösheten, dvs. den öppna arbetslösheten och de människor som är sysselsatta i vad man kallar arbetsmarknadspolitiska åtgärder, var under varje månad i fjol då vi hade högkonjunktur högre än under motsvarande månad 1982 då vi hade lågkonjunktur. Antalet riktiga jobb har under samma period minskat med 26 000. Kan ett fiasko för den s.k. tredje vägens politik uttryckas tydligare? Att svensk industri — efter devalveringar på sammanlagt 26 76 — vunnit marknadsandelar beskrivs i årets finansplan som en av de största framgångarna, detta trots att vi igen började tappa marknadsandelar redan under 1984. Och regeringen räknar i en av de delar av finansplanen där man uttrycker sig rakt med att förlusterna kommer att fortsätta i år. Vi fick ett tillfälligt försprång av devalveringen. Huvudsakligen har detta försprång nu hämtats in, utan att Sverige använt vare sig devalveringen eller högkonjunkturen till att göra några bestående förbättringar i den svenska konkurrenskraften. Budgetunderskottet anses nu vara under kontroll, trots att merparten av budgetförbättringarna beror på skattehöjningar och ändrade redovisningsoch beräkningsmetoder. Om vi tänker oss att ett privat företag skulle ta bort en del av skulderna ur balansräkningen, ändra redovisningsprinciperna och sedan jubla över att resultaträkningen visar att allt går bättre, skulle det betecknas som skönmålning och som verklighetsflykt. Det är precis så regeringen gör. Nu hoppas socialdemokraterna bara att inte Sveriges folk skall genomskåda bluffen. Ni har anledning att oroa er i den socialdemokratiska regeringen. I går kom beskedet att den statliga utlandsskulden bara under januari månad — den månad då skönmålningarna duggat som tätast — ökade med 7 miljarder kronor, eller nästan en tusenlapp per svensk. Skönmålningarna rimmar också illa med vad människor ser i sina egna plånböcker. Med hushållens köpkraft har det ingalunda gått så väl. Ni har höjt skattetrycket med motsvarande 8 500 kr. per hushåll, samtidigt som sjunkande reallöner och en hög inflation har satt djupa spår i människors egna kassor. Detta märks på olika sätt, t.ex. i kommunernas socialhjälpsutgifter. Över 500 000 personer — var 16:e svensk — får nu socialhjälp. Under de borgerliga åren var det i genomsnitt 300 000 som behövde socialhjälp. Ytterligare 200 000 människor har nu tvingats att ta emot socialhjälp — under en socialdemokratisk regeringsperiod. Jag vågar påstå att det huvudsakligen beror på de skattehöjningar ni har genomdrivit. Regeringens politik märks också i statistiken över exekutiva auktioner på egnahem, och den märks i hushållssparandet. Hushållssparandet har gått ned till noll. Vad betyder det? Jo, i klartext innebär detta att många hushåll tvingas att endera låna eller ta av sina besparingar för att klara sina utgifter. För dessa familjer är det en ringa tröst att barnbidragen höjs. Jag tror att i nästan varje svenskt hem i dag människorna vet att de själva har fått betala de där barnbidragshöjningarna i form av ökade skatter — och litet grand har staten behållit för att administrera den rundgång som det innebär att beskatta människor och ge dem bidrag tillbaka. Människorna har redan genomskådat detta. Men vi skall vara ärliga nog att erkänna att det också finns klara framsteg att peka på i den ekonomiska utvecklingen. Ökningstakten i de offentliga utgifterna har minskat. Exporten har ökat. Industrisubventionerna har dragits ned. Industrins lönsamhet har blivit bättre. En del beror på högkonjunkturen och en klok politik i våra viktiga exportländer. Annat beror på devalveringarna, och en del beror på att regeringen på viktiga områden faktiskt har övergivit oppositionstidens löften och valrörelsens strategi. Budgetmanglingen har också — om man bortser från de generösa bidragen till pressen, enkannerligen och i hög grad den socialdemokratiska pressen, och de mycket generöst höjda bidragen till de politiska partierna — i huvudsak varit hård. Framstegen skall varken förringas eller förstoras. Vi kan alla vara glada åt det som blivit bättre, för det ger oss en chans att ta itu med de verkliga strukturproblemen. Men vi får inte använda framstegen för att dölja problem, ty då står vi där, när högkonjunkturen klingat ut och lågkonjunkturen står för dörren, med ett delvis raserat krismedvetande. Det är inte svårt att överleva en högkonjunktur. Problemet är att regeringen lever för dagen. Varken i ord eller i handling berörs de viktiga framtidsfrågorna: o Hur skall vi få en offentlig sektor som vi har råd att betala, och ändå behålla den viktiga service vi vill ha? Oo Hur skall vi få ett skattetryck och ett skattesystem som fungerar och som stimulerar människor att arbeta? Oo Hur skall vi begränsa kostnadsutvecklingen och löneutvecklingen, så vi inte med jämna mellanrum tvingas devalvera? Oo Hur skall vi stimulera den privata tjänstesektorn? I våra konkurrentländer är den i dag på väg att bli en motor för både ekonomin och jobben. I Sverige är den fortfarande fjättrad av monopol och regleringar. Oo Hur skall vi ge familjerna deras ekonomiska oberoende tillbaka? Hur skall vi uppnå det som borde vara självklart i en modern väldfärdsstat: att människor med vanliga inkomster skall kunna leva på sin egen lön när de har betalat skatten? Herr talman! Socialdemokraterna ger inga svar på dessa viktiga framtidsfrågor. De bryr sig inte ens om att ställa dem. Men människor har ju rätt att få veta: Vilken politik går ni till val på? Finansplanen ger inga andra besked än att regeringen uppenbarligen är mäkta förtjust över den tid som gått. Men var finns ett besked om politiken efter valet, om socialdemokraterna skulle vinna? Oppositionens alla förslag fördöms. En kampanj har dragits i gång, där regeringen söker hävda att vi inte sparar så mycket, men ändå så mycket att vi —- enligt socialministern — tvingar människor till misär och soppköer. Enligt samma besynnerliga logik antas alla besparingsförslag slå direkt på hushållens ekonomi, medan de pengar som hushållen får tillbaka i form av skattesänkningar antas bli stoppade i madrassen för att aldrig mer återuppstå i ekonomin. Det är den socialdemokratiska logiken. Socialdemokraterna har tydligen bestämt sig för att driva sin valrörelse på detta sätt. Det är er sak. Jag tror inte att det är till gagn för landet — frågan är om det är till gagn för er själva. Inget parti med anspråk på att ta ansvar för Sverige kan klanka på andra utan att säga vad partiet självt vill göra. Inget parti med ansvarskänsla kan förneka att det krävs besparingar och en stram politik även i framtiden. Alla de borgerliga partierna har öppet och ärligt — före valet — redovisat sin politik. Visserligen skulle det ha varit behagligare att inte behöva tala om de djupa, tuffa och hårda ingrepp som måste göras, men vi har berättat om dem, därför att vi är ärliga och raka. Regeringen väljer att inte säga någonting alls om sin politik. De tre borgerliga partierna har delvis samstämmiga, delvis olika förslag. Det är givet, eftersom det är tre partier, men vi strävar alla åt samma håll. Och vi är ärliga nog att före valet tala om våra förslag och ta emot kritik för dem, så att de som röstar på oss skall veta vilken politik som vi kommer att driva efter valet. Regeringen väljer att inte säga någonting alls. Är ni brända av 1982 års svikna löften om barnomsorgen, bostadsbyggandet och reallönerna? Är det det prioriterade löftet att pensionerna skulle beräknas på samma sätt som före 1981 som spökar? Det löftet övergav ni ju kort efter valet. Det har inneburit att svenska pensionärer fått mellan 2 400 och 11 000 kr. mindre än vad ni lovade i valrörelsen. Är det de svulstiga talen i valrörelsen om återkommande revalveringar och låg inflation som gör att ni väljer att i år ingenting säga? Eller är det helt enkelt så att ni går till val på vad ni har gjort, inte på vad ni skall göra? I så fall vet vi vad regeringspartiet går till val på. Sedan valet 1982 har ni höjt 74 skatter med netto 30 miljarder kronor. Det säger kanske inte så mycket, men var gång ni angriper oss skall vi svara: Här är alla de 74 skatter som ni höjt sedan 1982. Det är i genomsnitt 8 500 kr. för de svenska hushållen. Hur många av dem talade ni, före valet 1982, ärligen om att ni skulle höja? Och vad tänker ni göra efter valet i höst, om ni vinner? Vi vet lika litet denna gång hur många skatter ni kommer att höja, om ni får förnyat mandat. Men en sak vet vi, även om ni själva tiger av taktiska skäl — och det är ni ju skickliga på: Ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav betyder — att vårt skattetryck, det högsta i den fria världen, och våra marginalskatter, likaså de högsta i den fria världen, kommer att finnas kvar. —- att löntagarfondernas gradvisa socialisering av näringslivet kommer att fortsätta. — att dens.k. Dagmarreformen, som beskurit människors rätt att själv välja läkare, kommer att bestå och förstärkas. — att inga alternativ kommer att tillåtas inom barnomsorgen. Inte ens en endaste liten Pyssling kommer att få sticka upp mot kommunernas monopol. — att föräldrarna kommer att tvingas förvärvsarbeta och barnen vara på kommunalt daghem. Det skall socialministrarna se till. Människor får inte ens socialhjälp om de vill vara hemma och ta hand om sina barn — det har socialministrarna sagt. Det strider mot er ideologi att människor själva är hemma och tar hand om sina egna barn. Föräldrarna får i sådana fall ingen socialhjälp, utan socialdemokraterna säger: Ni måste ut och arbeta. Barnen skall vara på daghem. — att de svenska myndigheterna kommer att utrustas med nya lagar och möjligheter att övervaka och kontrollera medborgarna. — att utrymmet för valfrihet, konkurrens, alternativ och nytänkande kommer att begränsas än mer, på område efter område. Jag tror att det var på det sista, möjligen det näst sista, regeringssammanträdet 1984 som den socialdemokratiska regeringen fattade två typiska beslut. Det ena var att ni-sade nej till några kommuner som ville tillmötesgå föräldrars och elevers önskemål om fler betyg. Det andra var att säga ja till fackets rätt att teckna kollektiva hemförsäkringar. — En stilenlig årsavslutning för en socialdemokratisk regering! Herr talman! Sverige behöver nu en politik som törs tro på människorna och allt det människor själva kan skapa. Vi behöver en helhetsstrategi i stället för en delmängdspolitik. Alldeles för länge har viktiga samband förträngts i Sverige. Alldeles för länge har inte minst socialdemokratin förnekat eller i vart fall inte låtsats om att det finns samband mellan de höga utgifterna för stat och kommun och de skatter man måste ta in, att det finns samband mellan skatter och inflation så att skatterna driver upp inflationen, att det finns samband mellan hög inflation och försämrad konkurrenskraft och att den ekonomiska tillväxten därmed hämmas. I våra partimotioner presenterar vi moderater i dag en politik som bygger på en helhetssyn. Vi säger där att de obalanser Sverige har beror på en växelverkan av att staten och kommunerna har fått öka sina utgifter samtidigt som skatterna har höjts. På vägen till balans måste därför skattesänkningar och besparingar följas åt. Vår strategi består av tre delar som alla är beroende av varandra och som hänger samman: besparingar, skattesänkningar och frihetsreformer. På vanlig svenska betyder det att vi vill att människorna skall betala lägre skatter. De får då acceptera att det blir mindre av bidrag. Men de skall ha ökad rätt att själva bestämma över stora områden, och det blir mindre rätt för politiker och myndigheter att bestämma. Vi vill att det skall bli mer lönsamt att arbeta än det är i dag. Våra besparingar uppgår till sammanlagt 21 miljarder. Tonvikten har lagts på sådana besparingar som minskar de automatiska utgiftsökningarna och som inte direkt påverkar hushållens köpkraft. Vi föreslår skattesänkningar på ganska exakt hälften av det beloppet. Vi har gjort en avvägning så att skattesänkningarnas storlek skall motsvara den del av besparingarna som direkt påverkar hushållen. Bland skattesänkningarna har vi särskilt betonat marginalskatterna. Målet är att få ned dessa till högst 40 20 för det stora flertalet. Den som jobbar skall alltså inte behöva betala mer än 40 kr. i skatt på varje hundralapp han får i löneökning. Man skall få behålla 60 kr. själv om man jobbar heltid och inte har en hög inkomst. Somliga ställer frågan: Har Sverige råd med det här? Det är en felaktigt ställd fråga. Den borde i stället lyda: Har Sverige råd att låta bli? Vi vet att de höga marginalskatterna hämmar arbete. Vi vet att de lockar till svartjobb och fiffel. Vi vet att de tvingar fram höga lönelyft, där mycket litet blir över. Vi vet också att de driver på löneglidningen, skapar tröghet på marknaderna och begränsar familjernas eget handlingsutrymme. Det är ett högt pris vi betalar för avundsjukan. På frågan om vi har råd att sänka marginalskatterna är svaret ja. Vi helt enkelt måste. Med våra förslag har vi råd till detta i mycket högre grad än vi skulle ha med det förslag regeringen diskuterar, dvs. något slags skattelättnad med 500 kr. för alla. Enligt vad jag förstår skulle detta kosta många miljarder, vilket vi icke har råd med. Vi måste sänka skatterna, så att vi stimulerar arbetet i Sverige. I själva verket är de höga marginalskatterna roten och upphovet till att regeringen misslyckats med den tredje vägens politik. Människor vill naturligtvis ha litet över i plånboken. Det driver upp de fackliga lönekraven, och följden blir lönelyft som är högre än vi har råd med och högre än lönelyften utomlands. Dessa lönelyft pressar självfallet upp kostnaderna och därmed inflationen, och så får vi en sämre konkurrenskraft i Sverige, och chansen till nya jobb minskar. Vi har inte råd med detta. Knappast något annat land är så beroende av de industrialiserade länderna i utlandet som Sverige. Och världen blir alltmer internationaliserad. Vi kan inte låtsas som om våra marginalskatter inte påverkar konkurrenskraften, när omvärlden sänker sina från en redan förut lägre nivå. Det finns gott om bevis utomlands för att sänkta marginalskatter stimulerar arbete, nyföretagande och ekonomisk tillväxt. Det måste vi inse även i Sverige, ty om vi fortsätter, herr talman, att toppa tabellerna över skattetryck och marginalskatter, kan det till sist bli de enda tätpositioner Sverige håller. En marginalskattesänkning är därför den viktigaste ekonomiska och sociala reform som vi kan genomföra. Den är ekonomisk, därför att den så direkt är inriktad på arbete och sparande och det är det som ger ekonomisk tillväxt. Den är social av det skälet att det inte finns någon viktigare insats för att lindra vad man kallar marginaleffekterna och öka människornas oberoende. Människor skall känna att de själva genom arbete kan påverka sin situation. Jag tror att det i det socialdemokratiska partiprogrammet står att svenska folkets arbetsvilja är nationens viktigaste tillgång. Jag kan inte instämma i mer än just denna fras. Det finns ingenting som är viktigare än att stimulera denna nationens viktigaste tillgång, nämligen svenska folkets vilja att arbeta. Se då till att människorna får litet mer över för egen del när de arbetar, om än de får något mindre i bidrag när rundgången tagit sitt! Den tredje delen i vår strategi är frihetsreformerna. Det är den rätt som också skall ge familjerna möjligheten att själva avgöra mycket av det som de i dag inte får avgöra. Politikernas och myndigheternas makt blir mindre — människornas blir större. Vi vill genom barnavdrag och vårdnadsersättning stärka familjernas valfrihet att ta hand om sina barn. De skall också ha både rätt och ekonomisk möjlighet att själva bestämma hur de skall ta hand om sina barn. Det är en djup ideologisk klyfta mellan socialdemokrater och kommunister å ena sidan och de övriga partierna i riksdagen å andra sidan om rätten för föräldrar att själva få ta hand om sina barn. Den rätten vill ni icke att de skall ha. Detta är stadfäst i det socialdemokratiska kvinnoförbundets eget program så tydligt som det kan vara. Vi har för vår del lagt förslag om reformer som gör friheten att välja bostad, skola, läkare och tandläkare till en möjlighet för vanliga familjer och inte bara för dem som har höga inkomster och goda kontakter. Vår strategi är ett helhetsprogram, där vi anpassat de tre beståndsdelarna till varandra — allt i'syfte att kunna möta den konjunkturnedgång som kommer, utan att för den skull lämna vägen mot långsiktig balans. Självfallet, herr talman, innebär även vår strategi uppoffringar. Det finns ingen ansvarsfylld politik som kan komma till rätta med lång tids leverne på lånade pengar utan att kräva uppoffringar. Ingen människa kan betala igen sina egna skulder utan att själv spara. Staten kan aldrig betala igen sina skulder, utan att vi kräver uppoffringar av medborgarna. Vi begär därför uppoffringar av människorna, men vi gör det därför att deras eget arbete och deras eget sparande åter skall löna sig och för att de återigen skall kunna försörja sig på sin egen lön och därigenom bli drivkraften i Sveriges framtid och Sveriges tillväxt. Vårt partis övertygelse är — det är vår ideologi — att Sveriges styrka och Sveriges välfärd är summan av miljoner enskilda svenskars insatser. Vi är för vår del övertygade om att inget land — inte heller Sverige — kan blomstra, om man hämmar och motarbetar människors egna insatser. Det är genom att ge människorna frihet, valmöjlighet och stimulans när de arbetar som vi ger Sverige en ny start. Det är vår bild. Anse gärna att vi har fel, men låt oss i en valrörelse bemöta varandra och våra olika strategier med respekt och öppenhet i stället för smutskastning! Herr talman! Utrikesminister Lennart Bodströms uttalande vid en middag med sex journalister den 30 januari i år har skapat en allvarlig förtroendekris för svensk utrikespolitik och för utrikesministern personligen. Statsrådet gjorde då ett antal uttalanden, som alla ger samma bild av vad utrikesministern innerst inne tycker. Herr Bodström lyfter fram osäkerheten i ubåtsskyddskommissionens rapport, men förringar det som är säkert. Han nedvärderar värdet av rapporter om fortsatta kränkningar, för resonemang som måste tydas som att han utesluter sovjetiska kränkningar åtminstone efter 1983, förlöjligar och ironiserar över försvarets insatser och gör hela frågan om de fortsatta svensk-sovjetiska förbindelserna till en fråga om socialdemokratisk valtaktik. Utrikesministern har förklarat att svensk debatt innehållit ”inslag av hysteri” och att det värsta med ubåtskränkningsrapporterna inte är att främmande soldater objudna kränkt våra gränser, utan att de kringskurit den socialdemokratiska regeringens utrikespolitiska handlingsfrihet. Det råder nu osäkerhet om den svenska utrikeslinjen. Neutralitetspolitikens viktigaste grund är fasthet och konsekvens. Ingen skall behöva tveka om vår linje. Utrikesministern har nu skapat en osäkerhet som inte får råda. Utrikesministerns uttalanden har kablats ut över världen och analyseras nu på ambassader och i ministerier. I andra länder och här hemma ställs frågorna: Vad är den svenska linjen? Går det en djup klyfta genom regeringen, så att utrikesministern har en syn och andra delar av regeringen en annan? Har försvarsministern och utrikesministern olika åsikter, och var står statsministern? Eller är det så, att den svenska regeringen driver två linjer — en i regeringsförklaringar och officiella dokument och en annan, när man lättar sina hjärtan mellan skål och vägg? Det får inte finnas grund för dessa frågor. Jag begärde därför i måndags svar av statsministern på fem frågor. Det är frågor som rör fem viktiga områden, där efter utrikesministerns uttalanden oklarhet råder om den svenska utrikespolitiska linjen. 1. Anser statsministern det lämpligt att utrikesministern understryker osäkerheten i ubåtsskyddskommissionens slutsatser, som låg till grund för Sveriges protest till Sovjetunionen i april 1983? 2. Anser statsministern det acceptabelt att utrikesministern förlöjligar det svenska försvarets försök att värna våra gränser mot främmande soldater? 3. Anser statsministern att utrikesministern, när han understryker osäkerheten i alla överbefälhavarens rapporter och förringar deras politiska konsekvenser, stärker tilltron till regeringens vilja att stoppa kränkningarna? 4. Anser statsministern det försvarbart att utrikesministern gör frågan om Sveriges förbindelser med Sovjetunionen till en fråga ”om det gagnar oss” och, herr talman, med uttrycket ”oss” inte menar Sverige utan det socialdemokratiska partiet? 5. Anser statsministern det acceptabelt att utrikesministern betraktar möjligheten av kränkningar av Sverige som ”drömmar”, som inte får analyseras i utrikesförvaltningen? Statsministern har inte svarat, men jag förstår att han kommer att göra det i dag. Statsministern har emellertid förklarat att han stöder utrikesministern, men han har tigit om sakfrågorna. De har avfärdats med halvt uttalade konspirationsteorier, med att det inte skall fästas vikt vid utrikespolitiska middagskonversationer — ett uttalande som förvånat många i diplomatin och i utrikespolitiken erfarna personer. Detta kan uppfattas, jag säger kan uppfattas, som att utrikesministerns innersta mening delas även av resten av regeringen, eller i varje fall att utrikesministerns uttalanden inte anses som särskilt anmärkningsvärda. Statsministern har hittills valt att bara uttala sig om en av de frågor som diskuterades vid middagen. I övrigt har statsministern — som uppenbarligen ogillar budskapet — försökt att på sedvanligt känt maner hugga huvudet av budbärarna. Statsministern säger att det ankommer på oppositionen att bevisa vad utrikesministern har sagt. Det behövs inte, herr statsminister — det är redan bevisat. Här är det inte fråga om vad man i svensk lag kallat ”tvenne manna vittnen”, utan om tre gånger tvenne vittnen — så mycket jurister är vi, både herr statsministern och jag, att vi vet det. Och dessa tre gånger tvenne vittnen har på alla punkter utom en — just den som statsministern själv berört — samma uppfattning om vad som yttrats. Det rör sig om sex personer vilkas yrke det är att uppfatta nyanser, formuleringar och innebörden av just de frågor som diskuterades. De ställde fråga på fråga för att få klart för sig att utrikesministern verkligen menade vad han sade. De fick svar, och de fick dessutom svar från utrikesdepartementets egen pressavdelning att det som sades fick publiceras. Detta är inga konspirationer eller hemliga karteller. Och skulle det röra sig om missuppfattningar, är det ett historiskt rekord i sådana. Aldrig har så många missuppfattat så mycket. Att det skulle vara missuppfattningar faller på sin egen orimlighet och skulle ändå — om det vore sant — i sig utgöra grund för en förtroendekris. Jag beklagar att jag måste säga: Så grumligt får en svensk utrikesminister aldrig tala. Nej, herr talman, det råder knappast någon tvekan om att utrikesministern har sagt vad han innerst inne anser. Så uppfattas det i Sverige, och så uppfattas det i vår omvärld. Det vet också statsministern och den övriga svenska regeringen. Den fråga som nu måste ställas till statsministern är om han och därmed regeringen i dess helhet innerst inne också delar utrikesministerns uppfattning. Bara ett entydigt avståndstagande kan rensa luften. Det här är inte en vanlig partipolitisk fråga, utan den viktigaste av alla de frågor som vi har att handlägga i Sveriges riksdag oberoende av vilket parti vi tillhör, nämligen frågan om att värna Sveriges oberoende, Sveriges självständighet, Sveriges gränser. Det är en styrka att vi är eniga om grunddragen i vår utrikespolitik. Utrikesministerns uttalanden gör nu att inte bara vi utan också vår omvärld frågar om den socialdemokratiska regeringen har en linje när de talar internt och en annan när de uppträder utåt. För Sveriges skull, herr statsminister, bringa klarhet i frågan: Var står den svenska regeringen?